Fru talman! Det som gör mig lite upprörd är faktiskt att här kritiseras en hel yrkeskår. Det sitter folk på AMS och det sitter människor på departementet som jag lovar är avsevärt bättre än interpellanten och jag på att räkna på detta. De följer denna statistik dagligen. Vi kan bara konstatera att beräkningarna i rapporten är felaktiga. Här har statistik från SCB och AKU blandats med statistik från AMS, vilket medför att personliga arbetsmarknadspolitiska program räknas två gånger. Det är så. Det tror jag faktiskt att alla de som gör detta dagligen, som har det som profession, kan räkna ut. De har också gått igenom detta och kunnat konstatera att det är rätt. Det är det som gör mig upprörd. I övrigt blir jag inte ett dugg upprörd. Jag kan bara konstatera att vi ändå har lyckats väl. Men självklart, jag delar den uppfattningen, är det alldeles för många som är arbetslösa. Vi kan ändå konstatera att de här åren - jag har stått här tidigare i kammaren och debatterat - har jag fått höra att arbetslösheten aldrig skulle gå ned, den skulle gå upp. Men den har ändå gått ned väldigt kraftigt. De bedömare som finns i vår omvärld, både internationellt och här i Sverige, senast SNS, gör konstaterandet att de aldrig trodde att arbetslösheten skulle sjunka så snabbt som den har gjort. Den ska sjunka än mer. Det tar jag väldigt allvarligt. Det ska vi också se till att den gör. Men den skrift ni har åstadkommit, för att uttrycka mig lite mer värdigt, är på alla sätt felaktig i sina beräkningar. Det kan jag leda i bevis.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat mig hur regeringen säkrar att designfrågorna blir en betydelsefull del av svensk näringspolitik och på vilket sätt medel för åtgärder med inriktning på att stimulera användningen av industridesigners i småföretag kan säkras under år 2001. Jag vill till att börja med säga att jag delar Inger Lundbergs intresse för designfrågorna. I den nya kunskapsekonomin, där såväl kostnader som kvalitet utjämnas alltmer mellan olika nationer, är jag övertygad om att andra värdeskapande faktorer såsom design blir en allt viktigare faktor för näringslivets konkurrenskraft. Regeringen har därför valt att satsa på bl.a. industridesign, där Näringsdepartementet kanaliserar sina åtgärder inom designområdet genom Stiftelsen Svensk Industridesign . SVID inriktar sin verksamhet på åtgärder som främjar kunskap och kompetens inom industriell design i syfte att öka konkurrenskraften inom svenskt näringsliv. För detta ändamål tilldelas SVID för närvarande 10 miljoner årligen. Näringsdepartementet har vidare stöttat det s.k. NUTEK-projekt om miljöanpassad produktutveckling som syftar till att främja en hållbar utveckling. Regeringen har sammanlagt satsat drygt 1 miljon kronor i Näringsdepartementet medverkar vid sidan om de egna aktiviteterna även i Regeringskansliets särskilda arbetsgrupp, som ska verka för ett samspelt statligt agerande inom områdena arkitektur, formgivning och design. I gruppen sitter företrädare för åtta departement, däribland Näringsdepartementet. Även Näringsdepartementet står alltså bakom de designinsatser som Inger Lundberg tillskriver Kulturdepartementet. Fram till för ungefär ett år sedan förfogade SVID över ytterligare ett instrument för att främja just industridesign, nämligen de s.k. designcheckarna. Designcheckarna finansierades via ALMI med drygt 3 miljoner årligen. Syftet med designcheckarna var att ge företag kunskap om att design skapar tillväxt och genom dessa också påvisa att staten vill lyfta fram design som ett viktigt konkurrensmedel. När så AL MI inför år 2000 fick ett sparbeting, fattade emellertid ALMI:s styrelse beslut om att dra in anslaget. ALMI:s beslut sammanföll tidsmässigt med det analysarbete som låg till grund för den nya inriktningen på näringspolitiken och den nya kraftfulla myndighetsstruktur som Inger Lundberg nämner i sin interpellation. Som en del i detta analysarbete genomfördes under sommaren och hösten en utvärdering av SVID. Utvärderarna hade, förutom att utvärdera SVID:s verksamhet i allmänhet, även i uppdrag att särskilt studera hur systemet med designcheckar har fungerat. Utvärderarna avlämnade sin rapport i början av november. Den gav stöd för att designcheckarna har varit ett värdefullt instrument för att öppna dörren för företag som tidigare inte haft erfarenhet av att arbeta med industridesigner. Konsulten drar i rapporten slutsatsen att man bör förfoga över olika verktyg för att underlätta för företagare att integrera designaspekter i utvecklingen av sin verksamhet. Under hösten presenterade även Kulturdepartementets Form och designutredning sitt förslag till omfattning och inriktning på statens åtagande inom formgivnings och designområdet. Näringsdepartementet bereder för närvarande SVID-utvärderingens slutsatser och undersöker i samråd med SVID hur man tillsammans med Kulturdepartementets utredning Statens insatser för form och design kan gå vidare med förslag som ytterligare främjar användandet av industridesign som konkurrensmedel.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret på interpellationen. Det är viktigt och bra att näringsministern är så tydlig när det gäller designfrågornas viktiga roll i en modern näringspolitik. Satsningen på svensk industridesign är bra. Det var också väldigt roligt att Näringsdepartementet fångade upp idén om att arbeta med Ekodesign. Jag hoppas också att den tyngd näringsministern lägger vid designfrågorna leder till att regeringen går vidare och gör nya satsningar på industridesign. Det är viktigt att designfrågorna och marknadsfrågorna får en tydligare roll i svensk näringspolitik. De framgångsrika svenska företagen har förstått designens betydelse. Det gäller stora världsledande företag som IKEA eller H & M, men också mindre och internationellt framgångsrika företag. Det är värdefullt att departementet har gjort en ordentlig genomlysning av SVID, som är en liten organisation som gör ett mycket bra och viktigt jobb väldigt nära näringslivet och också nära Svensk Form. Analysen omfattar också designcheckarna, och där är rapporten mycket entydig. Designcheckarna, som inte kostat statskassan mer än drygt 3 miljoner, var ett effektivt näringspolitiskt instrument, säger utredarna. Det handlar inte om några stora pengar i varje företag - bara om 50 % av kostnaderna och högst 25 000 per insats - men checkarna gav småföretagen incitament att pröva en industridesign, och de var en ingång i företagen för mycket kunniga konsulenter som arbetar med industridesign. I flera fall har man gått vidare från den första insatsen till att utveckla en färdig produkt. Checkarna fick också väldigt stort medialt genomslag, och det har inspirerat andra företagare att pröva samarbete med industridesigner. Historien om IMH i Kopparberg är en solskenshistoria om designchecken. Samarbete med Bergslagens industridesignforum fick en bra men svårsåld teknisk produkt att slå igenom internationellt efter en designinsats. Det är inte det enda. Här finns bilglas och svetshjälm, här finns yxorna från Hörnells och här finns många andra exempel på att checkarna har haft betydelse för tillväxten. Jag ska inte sticka under stol med att jag hade hoppats att regeringen redan i regleringsbrevet till nya NUTEK skulle ha gett myndigheten en vink om att det var dags att reparera ALMI:s misstag. Det är inte ett politiskt misstag som är gjort, utan det var Det är olyckligt att checkarna försvann och såvitt jag förstår inte alls i linje med den inriktning både regeringen och riksdagen vill ha på den moderna näringspolitiken. Fru talman! Jag har naturligtvis respekt för att departementet vill bereda frågan ordentligt. Utvärderingen kom inte förrän i november, och beredning tar tid. Jag ser med förtröstan fram emot det förslag som departementet kommer att lägga fram efter samarbetet med SVID. Därför vill jag fråga näringsministern när regeringen kan ta ställning till de förslag som fanns i utvärderingen.
Fru talman! Industridesign har alltid haft en väldigt stor betydelse för svensk industri. Går vi tillbaka till 20-, 30 och 40-talet kan vi säga att det som bar upp svensk industri, det som gav en sådan styrka och det som gjorde att svensk industri klarade sig så väldigt bra - från Gustavsbergs porslin till bensinmackar till Konsumbutikernas utformning till personbilarna Saab och PV och många andra produkter där emellan - var just design. Jag är övertygad om att design har en oerhört stor betydelse - ännu mer nu när man säljer tjänster och när det finns en eller flera produkter i tjänsten. Det gäller också med tanke på internationaliseringen av ekonomin. Det gäller att ha allt från en lyckad design till ett varumärke som bär. Där har vi också visat väldigt stora framgångar i Sverige. Med denna deklaration vill jag säga att design är en del i produkten. Det handlar inte bara om hur produkten ser ut. Det handlar om hur den produceras. Det handlar också om ett demokratiskt värde i den meningen att alla människor ska beröras av detta. Det har en djupare mening än det man bara ser. Vi bereder nu denna fråga. Jag har gett SVID i uppdrag att återkomma och tala om hur man vill ha det. Jag har också väckt tanken - vi säger "tänk" i Norrbotten - innebärande att vi skulle ta kontakt med näringslivet och se vilket intresse det har och på vilket sätt vi kan koppla ihop detta. Avslutningsvis och sist vill jag när det gäller designcheckar säga så här. Tanken med helhetssynen har varit att man inte ska bryta ut något och rikta in sig på det, utan allt ska ligga som delar i produktutveckling och utformning. Jag vill ändå säga att vi ännu inte har sagt nej till designcheckar. Vi vill bereda frågan och se helheten, och så får vi se var vi landar. Någon gång i vår ska vi kunna återkomma.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för den bild av designens betydelse han gav. Jag hade tänkt säga något om det, men jag tror att näringsministern gjorde det bättre. Det finns redan i protokollet. Jag vill möjligen ta upp en punkt. Vi hade väldigt mycket framgång med svensk design under flera decennier, men vi tappade en hel del. Svensk industri är väldigt framstående tekniskt, men man tappade lite av det "tänk" som ministern talade om. Det har börjat komma tillbaka. Det finns i många företag. Jag älskar min Ericssontelefon och är stolt över att ha en i alla fall delvis svensk telefon. Men kanske borde pojkarna i ledningen ha funderat lite mer på design och marknadsfrågorna. Då hade kanske fler än jag älskat deras telefoner. Vad gäller frågan om designcheckarna vill jag säga att jag då och då hör att man är tveksam till denna typ av checkar för att det inte är inne, som man säger i dag, med företagsstöd. Jag tycker att det finns anledning att också ha ett "tänk" där. Det finns risker med företagsstöd. Det kan vara konserverande. Det finns även konkurrensrisker med företagsstöd, men det finns också många fördelar. Det kan vara stimulerande, och designcheckarna är inte konserverande. De är stimulerande. De stimulerar små företag att pröva sådant som man inte riktigt vågar. Låt oss ta exemplet med IMH i Kopparberg - en jätteduktig tekniker som kunde allt om teknik. Man utvecklade en pallspikningsmaskin som var ett tekniskt underverk, men den fungerade inte marknadsmässigt. Han hade inte tänkt på hur denna lilla maskin skulle kunna säljas internationellt. När man gick in med en industridesigncheck fick den också en utformning som gjorde att de tände ute i Europa, och nu nyanställs folk med hjälp av det. Jag skulle vilja att näringsministern tog till sig lite grann av det "tänket" och hur man faktiskt har kunnat använda designcheckarna och få dem förmerade genom att företagarna lär sig att detta är effektivt, genom att man kan komplettera med EU-medel och genom att det blir ett medialt genomslag. Det skapas ett intresse ute i regionerna. Det är inte så dumt att ha dörröppnare. Denna typ av företagsstöd kan vara väldigt effektiva dörröppnare. Det är väldigt lite pengar, herr minister - 3 miljoner. Man ska inte vara nonchalant med pengar, men i förhållande till effekten är det oerhört lite pengar. Än en gång vill jag säga så här: Gör "tänket", herr minister.
Fru talman! Jag kan hålla med om att Ericsson skulle ha behövt en designcheck med tanke på telefonutseendet, men telefonen är ändå bra. Det är bäst att säga det. Jag delar uppfattningen att designcheckar kan spela en väldigt viktig roll just när det gäller småföretag och även i regionalpolitiken. Jag tar till mig det. Vi ska bereda detta, och så ser vi var vi landar. Vi gör det ihop med designernas organisation.
Fru talman! Efter det inlägget av näringsministern ska jag inte göra någon längre plädering. Jag ska bara överlämna en present. Jag vet att denna present finns på Näringsdepartementet som tjänsteexemplar, men ministern ska få ett privat exemplar av LO:s Sverige i god form. Den är så himla trevlig så den kan man läsa innan man somnar i stället för en deckare eller något sådant. Den innehåller en hel del om designcheckarna - och faktiskt också lite spännande historia kring industridesign. Jag vet att det här är en fråga som engagerar facket. Jag vet också att det engagerar industrin. Också ute bland vanligt folk finns väldigt mycket av gediget intresse för designfrågor. Så är det.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att elkonsumenterna ska få färre strömavbrott och bättre elkvalitet. Låt mig först nämna att det är elnätsföretagen som ansvarar för att elöverföringen i ett område fungerar. Nätföretagen, som har nätkoncession för ett visst område eller viss linje, är enligt ellagen skyldiga att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Om överföringen av el avbryts har konsumenten i vissa fall rätt till ersättning för uppkomna skador. Tillsynen över de lokala nätföretagens verksamhet utövas av Statens energimyndighet och Elsäkerhetsverket. Energimyndigheten utövar tillsyn över ellagens efterlevnad utom i fråga om driftsäkerhet och elsäkerhet. Det är också Energimyndigheten som prövar koncessionsärenden enligt ellagen och ger elnätsföretagen tillstånd att bedriva nätverksamhet. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elsäkerhetsfrågor och ger bl.a. ut starkströmsföreskrifter som innehåller regler för elsäkerhet. Elsäkerhetsverket är även den myndighet som kontrollerar att nätföretagen upprätthåller nödvändig säkerhet på sina nät, och det kan ge förelägganden till nätföretagen att rätta till eventuella brister. Därutöver har Affärsverket svenska kraftnät det övergripande ansvaret för driftsäkerheten hos det nationella elsystemet. Regeringen har tagit initiativ till en skärpt tillsyn över elnätsföretagen. Hösten 1999 fick en utredare i uppdrag att se över behovet av en skärpning av bestämmelserna för tillsynen av nätverksamhet. Elnätsutredningen lämnade i november förra året ett delbetänkande med förslag som bl.a. innebär att större tyngd läggs på kvaliteten i överföringen av el. Bedömningen av nättariffernas skälighet ska i större utsträckning än tidigare inriktas på nätföretagets prestation, t.ex. leveranssäkerhet. Dessutom föreslår utredningen att en särskild bestämmelse som ålägger nätföretagen att överföra el av tillräckligt god kvalitet ska införas i ellagen. Delbetänkandet remissbehandlas för närvarande. Den andra delen av Elnätsutredningens uppdrag gäller att ta fram förslag till regler för tvångsförvaltning av nätkoncession. Tanken är att om ett nätföretag väsentligt missköter sina åtaganden enligt ellagen så ska nätkoncessionen kunna återkallas. Vid en sådan återkallelse ska det vara möjligt att tillgripa tvångsförvaltning av näten ungefär på det sätt som gäller för hyresfastigheter. Det saknas dock närmare regler för hur detta ska gå till, och det är denna fråga som Elnätsutredningen har i uppdrag att utreda. Regeringen bedriver alltså ett kontinuerligt förbättringsarbete när det gäller försörjningstryggheten för el. Det görs bl.a. genom utvärderingar och förändringar av reglerna för tillsyn och drift av nätverksamhet, men också genom att följa utvecklingen i effektbalansen. Regeringen har dessutom för avsikt att ge Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten i uppdrag att undersöka vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att i möjligaste mån undvika problem med omfattande och långvariga elavbrott. I syfte att få information om dessa frågor har jag träffat myndigheter och företag i branschen. Utifrån bl.a. den information som jag fick vid detta möte kommer ett utredningsuppdrag nu att tas fram. Min förhoppning är att myndigheterna ska kunna redovisa konkreta förslag redan till sommaren.
Fru talman! Låt mig först tacka för svaret. Jag vill också konstatera att det då och då heter att det som sägs i riksdagens talarstol inte betyder så mycket. Men jag kan konstatera att inledningen på svaret till Kent Olssons interpellation i alla fall fick mig att slå nytt personligt rekord på sträckan ledamotshusetkammaren. Snöfallen runt nyår gav en illustration av hur beroende vi är av god tillgång till el och av tillgång till el av god kvalitet. I vårt alltmer datoriserade samhälle är jämn och hög kvalitet på eltillgången av avgörande betydelse, inte minst för många småföretag ute på landsbygden. Det är många småföretag som också har upplevt hur beroende man är med tanke på den monopolsituation som de lokala nätföretagen har. Oavsett kvaliteten på elnätet går det inte att få en annan leverantör av tjänsten. Därför är det väldigt viktigt att det nu sker en översyn av det här och att det tillsätts en utredning. Jag läste det pressmeddelande som kom häromdagen om skärpt tillsyn på elnätsföretagen, och jag tycker att det är mycket bra. Låt mig också konstatera att det är både svårt och dyrt att konstruera nät där man helt kan undvika strömavbrott. Det skulle bli orimligt dyrt att konstruera sådana nät. Men det gäller ju att hitta en balanspunkt där det blir ointressant och olönsamt för nätbolagen att missköta sitt underhåll. Där menar jag att det finns skäl att pröva ett system med viten eller skadestånd, och kanske en snabbt stegrande trappa, som gör att ett dåligt underhåll, och därmed följande långa, upprepade strömavbrott, blir olönsamt. Jag tror att det är svårt med normal tillsyn. Det är svårt för en myndighet att gå ut och peka på att just de här stolparna måste bytas. Vi måste kort sagt hitta ett system som gör det lönsamt för nätbolagen att sköta sig och att fullfölja sina åtaganden. Sedan kan man inte undgå att misstänka att några av kraftbolagen har haft som medveten strategi att dra ned i investeringar på och underhåll av nätverksamheten för att i stället kunna lägga investeringar och medel på andra områden. Det finns ju ett helstatligt företag som då och då avstämmer sin strategi med Näringsdepartementet. Jag tror att det vore bra om Näringsdepartementet och näringsministern i sådana sammanhang gav signalen att nätverksamheten måste skötas. Vi har kunnat läsa pressartiklar där det står att enligt Vattenfalls egen utredning, Reinvesteringar i lokalnätsverksamheten, är andelen icke föreskriftsenliga anläggningar betydande. Att åtgärda dem skulle enligt utredarna kosta 690 miljoner kronor. Med dagens investeringstakt skulle det enligt samma utredning ta 84 år att förnya nätet. Det är inte acceptabelt. Jag har med positiva öron lyssnat på ministerns svar och ser fram emot att branschen och departementet fortsatt diskuterar och utreder det här för att komma tillbaka med ett bra förslag.
Fru talman! Jag får börja med att säga att när jag träffade nätbolagen och myndigheterna förde vi en ganska långtgående diskussion om vad man kan göra. På kort sikt skulle man kunna tänka sig att det finns ett behov av att förbättra beredskapsorganisationen. Genom att man rationaliserar, genom att man vill ha mer vinster, har det blivit så - det erkänner man också från bolagens sida - att man i första hand har bantat beredskapsorganisationen. Så när det händer någonting har man inte den beredskap man borde ha. Nu sker det också en samverkan mellan bolagen så att man om det händer någonting någonstans ska kunna föra över den beredskapsorganisation som kan lediggöras. Jag tror att det är viktigt. Man bör förbättra rutinerna när det gäller information till kunderna. Det har visat sig att under de tre senaste vintrarna, som ju har varit av det slaget att eldistributionen har drabbats kraftigt, har det också handlat väldigt mycket om att folk inte har fått information. Man har haft en dålig organisation för detta. Man får möjligtvis införa någon form av elavbrottsavgift. Rent spontant tror jag att det är riktigt. Det får utredas. Är det så att strömmen försvinner en hel dag ska det vara en kännbar avgift för detta, dvs. en ersättning. Är den borta två eller tre dagar ska den öka. Detta får också utredas. På längre sikt gäller det att få en skarpare reglering av vad som är en skälig leveranskvalitet. Det gäller att se över behovet av regler för reservaggregat. Det kan sägas att många bönder använder väldigt mycket el och är väldigt beroende av el, och det får stora konsekvenser om elen bryts med tanke på djurvård och sådant. Där skulle det nästan vara tvingande att ha ett reservaggregat. Det har inte alla, utan där står de. Sverige är ett land som ändå har ganska få elavbrott, men när vi får det får det självklart konsekvenser för den som drabbas. Är det en rörelse där det finns djur som är beroende av el får det allvarliga konsekvenser. Det handlar om investeringar i jordkablar i stället för friledningar m.m. Självklart vill jag inte gå händelserna i förväg när det här nu ska utredas väldigt snabbt. Men jag har tagit upp något som kan vara bra medel. Avslutningsvis till Vattenfall. Jag vill inte försvara dem i det här avseendet. Det var 60 000 hushåll som inte fick el. Det är ett bolag som hade stora problem med nätstörningar till följd av ett snöoväder i julas. Jag har tagit upp detta med bolagets styrelseordförande, och min slutsats är att Vattenfall tar dessa problem på allvar. Vattenfall har redan före de nu aktuella problemen i Västsverige beslutat om extra resurser för förbättringar av nätet. Vad jag har erfarit sammanställer och analyserar Vattenfall dessa nätstörningar för att inom kort besluta om vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Jag kommer som företrädare för ägaren verkligen att kontrollera att detta sker. Sammanfattningsvis är min ambition att tillse att vi inte får en sådan situation som vi haft de tre senaste vintrarna genom att tillföra en hel del åtgärder. Det ska nu snabbutredas och förhoppningsvis vara klart någon gång fram till sommaren.
Fru talman! Låt mig än en gång tacka för svaret. Elsäkerhet och elkvalitet blir allt viktigare för alltfler, inte minst för alla dem som bor på landsbygden. Innan avregleringen fanns det betydligt större resurser i dessa bolag. Det är delvis avregleringens effekter som har gjort att man har försökt spara in på den monopolverksamhet som nätverksamheten är. Det känns lite konstigt att den här typen av snöfall ska komma som en överraskning för många av dessa bolag varje vinter. Det borde inte vara någon nyhet att det faller snö, och ibland blötsnö, också i Götaland och Svealand. Jag tycker att jag har fått ett bra svar på interpellationen och tackar än en gång.
Fru talman! Det ska väl tilläggas att de tre senaste vintrarna har varit exceptionella. Tjälen har inte gått i marken. Därav har följt att träd har fallit över på ett sätt som de annars inte gör. Samtidigt kan sägas att man har haft en väldigt dålig planering för detta och att nätbolagen mera har varit intresserade av att få ned kostnaderna än av att framför allt tillse att man har en bra beredskapsorganisation och även när det gäller investeringarna. Här gäller det helt enkelt att använda både morot och piska, alltså lagstiftning. Min tanke är att försöka få branschen att ta egna initiativ gemensamt och därmed göra en del själv. Hjälper inte det, då måste vi ta till lagstiftningen.

Fru talman! Ana Maria Narti har frågat statsrådet Ulrica Messing vilka åtgärder som tas eller förbereds inom departementet för att sprida nödvändig information till de allra svagaste konsumenterna och för att skapa ett starkare skydd för dem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Konsumentpolitiska kommittén 2000 har i sitt betänkande Starka konsumenter i en gränslös värld , som överlämnades i mars 2000, föreslagit flera åtgärder för att komma till rätta med sådana problem som Ana Maria Narti beskriver. Betänkandet har remissbehandlats och regeringen har för avsikt att under våren lägga fram en konsumentpolitisk proposition. I arbetet med propositionen utgör kommitténs betänkande självklart ett värdefullt och viktigt underlag. De konsumentgrupper som Ana Maria Narti beskriver kan vara svåra att nå med råd och information. Generellt gäller att statliga och kommunala myndigheter inom sina respektive ansvarsområden bör sträva efter att samhällsinformation når alla i befolkningen oavsett härkomst och etnisk bakgrund och att den är anpassad till mottagarnas skilda förutsättningar och behov. Utöver den generella samhällsinformationen behövs särskilda informationsinsatser för att tillgodose nyanlända invandrares behov av samhällsinformation . På konsumentområdet spelar de lokala konsumentvägledarna i landets kommuner en viktig roll i förhållande till dessa grupper. Genom personlig kontakt och uppsökande verksamhet är förutsättningarna större att lyckas. Personer med utländsk bakgrund som söker hjälp hos den kommunala vägledningen är dock underrepresenterade i förhållande till andra grupper, vilket innebär att vägledningen behöver utvecklas ytterligare för att nå dessa grupper. Jag tror att kommunerna kan åstadkomma mycket såväl genom den frivilliga kommunala konsumentvägledningen som genom den skyldighet att lämna rådgivning till skuldsatta personer som följer av skuldsaneringslagen och socialtjänstlagen. Regeringen överväger inom ramen för propositionsarbetet olika sätt att stödja den lokala verksamheten. Kommittén föreslår vidare att orsakerna till överskuldsättning och uppkomsten av s.k. skuldfällor ska analyseras närmare. Dessutom har kommittén lämnat förslag till förbättringar som rör handläggningen av skuldsaneringsärenden. I detta sammanhang bör också nämnas att Riksdagens revisorer, parallellt med kommitténs arbete, har granskat tillämpningen av skuldsaneringslagen. Revisorerna lade fram en rapport i juni 2000. Rapporten har remissbehandlats och revisorerna har i en skrivelse till riksdagen i oktober 2000 presenterat flera förslag till förändringar. Konsumentpolitiska kommittén har också föreslagit flera åtgärder av allmän karaktär som syftar till att stärka konsumenternas ställning på de finansiella marknaderna, t.ex. i form av bättre tillgång till rådgivning och information och ett skärpt ansvar för finansiella rådgivare. Kommittén konstaterade slutligen att vissa konsumentgrupper är i behov av särskilt stöd i form av riktad information om t.ex. dagligvaror. En sådan grupp är personer med svårigheter i svenska språket. Inom ramen för arbetet med den konsumentpolitiska propositionen kommer regeringen att studera vilka möjligheter som finns att främja riktad information och rådgivning om olika typer av varor och tjänster till dessa grupper. Ana Maria Narti framhåller i sin interpellation att hushåll med dålig ekonomi ofta har ett mycket svagare försäkringsskydd än andra hushåll, och att de i vissa fall t.o.m. saknar hemförsäkring, vilket skulle innebära att de står utan rättshjälp i en eventuell rättegång. Detta är dock inte helt riktigt. Om en person behöver rättsligt bistånd vid en rättegång kan han eller hon beviljas rättshjälp enligt rättshjälpslagen , detta under förutsättningen att personen i fråga inte har något eget rättsskydd i sin hemförsäkring eller lever under tillräckligt goda förhållanden för att han eller hon borde ha haft ett sådant skydd. Slutligen kan jag också nämna att man inom Justitiedepartementet arbetar med ett förslag om grupptalan vid domstol. Avsikten med det är att stärka det processuella rättsskyddet för bl.a. konsumenter. Grupptalan kan t.ex. användas när många människor har likartade, men relativt små anspråk mot en näringsidkare. Genom grupptalan åstadkommer man alltså att enskilda personer kommer till sin rätt i situationer där det annars inte är möjligt. Med möjligheten till grupptalan uppnås också en preventiv, marknadssanerande effekt. Det är värdefullt för att stoppa illojala och ohederliga affärsmetoder.
Fru talman! Ibland är det glädjande att höra att man har gjort ett misstag. Jag är glad när jag hör att personer som saknar hemförsäkring trots detta kan få rättshjälp. Men jag tror att mitt fel säger mycket. Jag har bott i Sverige i nästan 31 år. Det blir 31 år i maj. Jag betraktas som en välinformerad person. Jag kan många språk och har inga svårigheter med svenska språket som är mitt familjespråk nuförtiden. Jag talar svenska med mina barn. Ändå visste jag inte att den möjligheten fanns. Jag tror att det här misstaget säger mycket om hur svårt det är att få en komplex bild av det svenska samhället för någon som kommer från en annan del av världen. Jämfört med den situation jag upplevde när jag kom till Sverige tror jag att situationen har blivit ännu mer komplicerad för mycket stora grupper av invånare som kommer från andra länder. Den stora massa - och det är en stor massa - av personer som aldrig har fått möjlighet att arbeta med vanliga jobb har särskilda svårigheter. Det bästa sättet att orientera sig i det nya samhället är att arbeta och få betalt. Då lär man sig hur man betalar skatt. Då lär man sig vad man gör om man får skulder. Då lär man sig hela regelboken i praktiken. Men någon som står utanför och lever t.ex. på socialbidrag kan gå vilse mycket lätt. Jag känner till de pågående arbetsprocesserna som alla är väldigt spännande, och jag kommer att ägna mycket intresse åt konsumentpolitiken. Jag sitter förresten i lagutskottet, så det faller faktiskt på mitt bord. Men kan vi vänta på en ny proposition, på behandling av propositionen och till slut på beslut i kammaren? Kan vi inte göra någonting just nu för att utöka de här speciella gruppernas möjligheter? Jag tror vidare att problemet inte kan lösas om vi enbart går in för envägskommunikation från myndigheter till konsumenter. Jag tror att en riktig konsumentpolitik bygger på tvåvägskommunikation och på starka grupper av konsumenter, som med passion, kunskap och kompetens samspelar med myndigheterna och med näringslivet. De grupper som jag talar om har inte någon möjlighet att göra detta. Jag skulle gärna vilja höra vad vi kan göra just nu.
Fru talman! När man ser brister i samhället som har stor inverkan på människors liv, på deras förmåga att kräva sin rätt och att ta sin del av ansvaret, vill man inte att arbetet ska ta längre tid än nödvändigt, men jag måste inse begränsningarna i åtgärder som ligger utanför ramarna för vad ett statsråd kan göra. Jag tror dock att vi kommer att kunna göra en hel del tillsammans inom ramen för vårt framtida konsumentpolitiska arbete. Jag hoppas att behandlingen av propositionen när den lagts på riksdagens bord kommer att kunna leda ett stycke framåt. Som ett led i förberedelserna för detta träffade jag häromdagen företrädare för Kommunförbundet och Sveriges kommuner och diskuterade bl.a. om det finns vägar för oss att samarbeta för att stimulera insatserna för dessa grupper av konsumenter. Jag hoppas och tror att detta arbete kommer att leda fram till nya insatser och högre ambitioner. Jag tror också att man inte ska underskatta vikten av att frågor som den här tas upp till behandling och belyses. Även om vi vet att det är ett begränsat antal människor som nås av detta sprider ändå varje sådan insats ringar på vattnet och kan leda till att fler människor - oavsett om det gäller kommunala konsumentvägledare eller aktiva människor som arbetar ideellt inom olika konsumentrörelser - i högre grad får upp ögonen för att det kanske också kan finnas möjlighet att t.ex. använda rättshjälpslagen. Debatt har i sig funktionen att sprida information. Jag vill nämna för Ana Maria Narti att regeringen nyligen gav ett antal myndigheter ett uppdrag som ligger i linje med den tvåvägskommunikation som Ana Maria Narti efterlyser, nämligen att de ska börja arbeta med ett tvåårigt försök med s.k. servicedeklarationer. Syftet är att ge människor en bild av vilken sorts arbetsuppgifter myndigheten har och vilka tjänster och vilken vägledning som myndigheten i fråga kan erbjuda medborgaren. Sedan ska man föra en dialog med de människor som använder myndighetens tjänster. Detta arbete ska omfatta delar av polisverksamheten i landet, tullen och andra myndigheter. Man vill sedan kunna använda sig av de synpunkter som kommer in från människor i denna dialog med medborgarna. Hur tycker de att myndighetens verksamhet fungerar? Är den väl avpassad efter behoven? Man kan använda det här som en väldigt viktig källa för utvecklingen av hela myndighetens arbete. Jag menar att vi måste sätta fokus på de statliga myndigheternas och även de kommunala förvaltningarnas verksamhet och fundera över om vi arbetar på rätt sätt för att nå det som egentligen är vårt mål.

Fru talman! En fråga som behöver studeras på alla möjliga nivåer, ute bland invånarna, på olika myndigheter och inom kommunala förvaltningar, är situationen för arbetslösa med stora skulder. De vet att när de äntligen hamnar i den situationen att de kan ta ett jobb kommer kronofogden och kräver dem på skulderna. Väldigt många av dem har accelererande skuldbördor, som växer med ränta på ränta. På grund av lång tids arbetslöshet har de inte varit förmögna att betala sina skulder. Jag känner till fall där en skuld som för tio år sedan uppgick till 50 000 kr nu har passerat 200 000-kronorsgränsen. I en sådan situation tänker sig en människa för tio gånger innan hon tar jobbet. Hon är rädd att hamna på en ekonomisk nivå som gör vardagen oerhört svår. Hon ser inte heller någon ljusning långt bort i framtiden. Just i en sådan situation tror jag att ansvariga politiker i riksdag och regering tillsammans med Kommunförbundet och med Konsumentverket kan starta en dialog med kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan inte ha intresse av att kräva in väldigt stora belopp av sådana här människor från första arbetsdagen. För det första kan de stora skulderna inte betalas tillbaka om personen i fråga förblir arbetslös på grund av skräck för kronofogden. Kronofogden vinner absolut ingenting om kraven är mycket höga från allra första arbetsdagen. För det andra har kronofogden precis som de här människorna intresse av att det ekonomiska problemet löses. Det ekonomiska incitament som en lite bättre vardagsekonomi för den f.d. arbetslöse kan innebära kan kanske leda till en visserligen långsammare men ändå återbetalning av en stor del av skulden. Jag kan tänka mig att detta kan diskuteras redan innan propositionen har kommit på lagutskottets bord. Det kan också vara intressant för de tjänstemän på departementet som just nu arbetar med propositionens text.
Fru talman!

Detta gäller särskilt när de går från en sorts livssituation till en annan. Jag kan bara hålla med om riktigheten i denna beskrivning och även instämma i att vi på alla sätt måste arbeta för att försöka undanröja alla dessa problem med gränser mellan våra olika system, som egentligen syftar till någonting helt annat än vad de ibland tyvärr leder till. Den specifika frågan om hur kronofogdemyndigheten arbetar i fall där man måste kunna ha en flexibilitet i bemötandet av den enskilda individen känner jag än så länge tyvärr alldeles för dåligt till. Genom inte minst brev jag får till mig från människor med stora skulder som har försökt att få hjälp från olika myndigheter har jag insett att problemet är ungefär så som Ana Maria Narti beskriver. Jag har tyvärr i dag ingen lösning på de bekymren. Men jag hoppas att vi tillsammans ska kunna hitta vägar för att förbättra för människor på detta område. Om det blir inom ramen för den konsumentpolitiska propositionen eller på något annat sätt vet jag inte i dag. Helt klart är att detta är någonting som vi måste försöka förbättra. Jag tackar Ana Maria Narti för påpekandet och tar med mig det hem.
Fru talman! Tack för tredje gången. Ett sista kort förslag. Det skulle inte alls vara svårt att mobilisera aktiva invånare med invandrarbakgrund för en upplysningskampanj. Detta skulle mycket lätt kunna sättas i gång t.ex. i samarbete med Kommunförbundet. När man försöker att göra någonting sådant saknas det vanligtvis pengar. Då räknar man alltid med frivilligt arbete från invandrarnas sida, och de har en mycket dålig ekonomi. Mycket ofta känner de sig direkt sårade om man väntar sig att de som har varit arbetslösa länge, eller som kanske fortfarande är arbetslösa, ska göra riktiga arbetsinsatser som frivilligt arbete. Jag kan jobba frivilligt, och jag gör det. Människor med bra inkomst och regelbunden, lugn vardag kan jobba frivilligt. Men människor som har det väldigt svårt ekonomiskt ska få betalt för sina arbetsinsatser. Jag skulle gärna vilja be konsumentministern att tänka lite grann på möjligheten att hitta finansiering för en sådan informationskampanj. Tack så mycket.
Fru talman! Alla goda idéer på detta område är viktiga. Vi måste söka med ljus och lykta och inte spara någon möda i arbetet för att försöka få till stånd en ändring. Jag har lyssnat till vad Ana Maria Narti har föreslagit och inser att det kanske inte är så jätteenkelt att hitta en lösning. Men jag ska åtminstone undersöka saken. Det lovar jag.

Fru talman! Lena Ek har frågat försvarsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerheten i eldistributionen ska vara tillfredsställande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Lars Björkman har frågat mig om jag avser att uppta diskussioner med nätägarna angående nätsäkerheten och om jag kan tänka mig att verka för att ett system med någon form av elavbrottsavgift för nätägaren införs. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Regeringen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete när det gäller försörjningstryggheten i fråga om el. Detta görs bl.a. genom att utvärdera och förändra reglerna för tillsynen av och driften av nätverksamhet. Hösten 1999 fick en utredare i uppdrag att se över behovet av en skärpning av bestämmelserna för tillsyn av nätverksamhet. Elnätsutredningen lämnade i november förra året ett delbetänkande med förslag som bl.a. innebär att större tyngd läggs på kvaliteten i överföringen av el. Delbetänkandet remissbehandlas för närvarande. I ett interpellationssvar i förra veckan nämnde jag att regeringen har för avsikt att ge Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten i uppdrag att se över och utreda vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att i möjligaste mån undvika problem med omfattande och långvariga elavbrott. Jag nämnde också att jag i syfte att få information om dessa frågor har träffat myndigheter och nätföretag. Utifrån bl.a. den information som jag fick vid detta möte håller ett utredningsuppdrag nu på att tas fram. Min förhoppning är att myndigheterna ska kunna redovisa konkreta förslag redan till sommaren. Mot den här bakgrunden är jag inte beredd att nu ta ställning till vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att förbättra situationen. En elavbrottsavgift kan vara en möjlig åtgärd, men det finns även andra åtgärder som bör övervägas.
Fru talman! Näringsminister och åhörare! Efter julhelgerna inträffade ett snöfall runt Vättern och Vänern, 3 decimeter snö. Det gav till effekt att tusentals hushåll blev utan el. Fler än 14 000 hushåll i dessa områden var utan el i mer än en vecka, och flera tusen hushåll var utan el i mer än tio dagar enligt de uppgifter som har framkommit vid förfrågan till de ansvariga bolagen, främst Vattenfall. Samtidigt har Vattenfall fördubblat tiden för översyn av ledningsgator från fyra till åtta år. Man har i stora delar av området avskaffat den frivilliga övervakningsorganisation som har funnits innan och som har varit till hjälp vid röjning. Man har dragit ned på personal på ett sådant sätt att man har en bemanning som klarar i stort sett drift och underhåll av ledningsgator vid sommarväder eller i alla fall när det inte finns några klimatstörningar att tala om eller andra störningar i ledningsnätet. Samtidigt har bolaget miljardvinster, man investerar i stora bolag i norra Europa, uppköp. Vid förfrågan till nätchefen skulle en genomgång och upprustning av ledningsgator kosta 200 miljoner. Min fråga är därför: Anser ministern att det är rimligt att ett helägt statligt bolag förfar och resonerar på det här viset när det gäller driftsäkerheten i så stora områden? Västergötland, Östergötland och delar av Småland är inte direkt glesbygd. Det berör flera större samhällen och städer. Det är inte heller så att terrängen är särskilt svår i de här områdena, utan det är egentligen ganska lättskött. Min fråga vidare till näringsministern är om näringsministern håller med i den inställning som ledningen för Vattenfall uttryckte i en artikel i Aftonbladet i samband med detta, nämligen att detta var en riktig prioritering och den som inte höll med om denna prioritering när det gäller skötsel av elnätet och ledningsgator fick skylla sig själv för att man valt att bo i dessa områden.
Fru talman! Jag ska be att å egna och drabbade elabonnenters vägnar tacka näringsministern för svaret, för jag tycker att man där ger en ganska ljus bild av hur man tänker tackla dessa frågor. Den problembild som nyss har beskrivits är tydlig. Därför är det speciellt roligt att ministern tar den här situationen på fullt allvar. Snöoväder och påfrestningar på infrastrukturen, oavsett om det rör järnvägar, vägar eller el och telenät, är ingenting ovanligt i vårt nordiska klimat. Därför bör inte den situation som vi hamnade i under jul och nyårshelgerna tolereras som någonting som bara händer, att man säger att vädret var sådant att vi inte kunde förutse att de här riskerna fanns. Mot den bakgrunden har jag funderat lite grann över varför det uppstår och varför beredskapen är så låg på många håll. Jag ska genast konstatera att jag inte skjuter in mig bara på Vattenfall, utan jag tror att det lika gärna hade kunnat vara Birka, Sydkraft eller något annat nätföretag som har skött sina ledningar på ett lika dåligt sätt. Men i det fall som jag nu beskriver är det Vattenfall som är den skyldige. Jag är ganska övertygad om att näringsministern är mer än proppfull av livfulla beskrivningar av hur eländigt det kan vara ute i glesbygden, så jag hoppas att jag inte ska tynga utan kanske bara berika lite grann med en berättelse om bakgrunden till min idé om hur man ska kunna tackla den här frågan. Leverantören i det här fallet är Vattenfall som har koncession. Det är ett glesbygdsområde där vi har lantbruk och naturligtvis vanliga hushåll, men vi har också ett antal småindustrier. I mitt exempel är småindustrin en textilindustri, ett trikåstickeri, med mycket hög teknisk standard och datastyrda maskiner byggda för 24 timmars drift med minimalt behov av tillsyn. Var och en som har varit inne i den miljön förstår ju att ett elavbrott där orsakar väldigt stora problem. Det är inte bara det att produktionen upphör, utan datorerna som styr verksamheten tappar sitt minne om avbrottet blir alltför långt. Företagaren och de anställda hamnar i problem; leveransproblem, svårigheter att bedöma om personalen ska gå kvar och vänta på att strömmen ska komma tillbaka eller om de ska skickas hem, om produktionen ska kunna återupptas timmarna innan dataminnet tappar sin förmåga att starta upp igen eller om man måste återskapa programmet i en annan miljö. Det som inträffade mellan jul och nyår är inte en enstaka händelse. Företaget, som noggrant har bokfört sin elleverans, konstaterar att 1999 hade man elavbrott vid 16 tillfällen med en sammanlagd avbrottstid på 63 timmar. Därför var man inte förvånad över att det blev strömavbrott mellan jul och nyår. Men därför kan man ju inte bara sätta sig ned och konstatera att så här blev det nu igen. Det som jag har skissat i min interpellation till näringsministern bygger på att jag vill att man ska konstruera någon form av ansvar i ekonomiska termer för leverantören. En koncession är ju inte bara en rättighet, utan den måste också vara en skyldighet. Min fråga, som i nödig mån finns beskriven i interpellationen, är: Är näringsministern beredd att i det aviserade utredningsuppdraget, som finns skissat i svaret, ta in de här komponenterna för att se om man med ekonomiska incitament kan skapa en större beredskapsvilja från nätleverantörernas sida?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att när det gäller de olika nätbolagen kan vi inte göra skillnad på om ett bolag ägs av staten, ägs av en kommun, ägs blandat eller ägs av privata intressen, utan alla nätbolag måste uppfylla kraven, dvs. att de måste garantera en säker eldistribution. Därmed undantar jag inte Vattenfall. Vattenfall måste vara lika bra som alla andra. När det sedan gäller de frågor som uppkom om Vattenfall vill jag säga att om man i Aftonbladet gjorde den prioritering som framfördes här av riksdagsledamoten Ek, är det självklart en orimlig prioritering. Nätbolagen är enligt ellagen delade. Det är inte så att ett kraftbolag får äga ett nätbolag. Däremot får en koncern äga ett nätbolag. Men de är självständiga ekonomiska instanser. Skälet är att man inte ska göra en sammanblandning när man tar fram kostnaderna etc. Därför kan man heller inte säga att man gör en sådan prioritering. Nu har jag talat med Vattenfall, och jag kommer - utan att nu bli beskylld och anmäld till konstitutionsutskottet för ministerstyre - att låta mig informeras i denna fråga och därmed tillse att det här hanteras på ett bättre sätt. När det sedan gäller Lars Björkmans exempel om textilföretaget är det något som är oacceptabelt. Jag tycker att det som utredningen och myndigheterna ska se över på kort sikt är framför allt beredskapssituationen. När man gjorde särskilda nätbolag kanske man gjorde lite för hårda rationaliseringar och felaktiga rationaliseringar, dvs. att man har en för tunn beredskapsorganisation när något händer. Nu samarbetar nätbolagen mer och mer så att de stöder och hjälper varandra. Det är en riktig utveckling. Detta är den ena frågan som utredningen måste titta närmare på. Den andra frågan som utredningen måste se över är detta med ersättning. Det måste då vara kännbara ersättningar. Är det så att det blir strömavbrott en dag måste det vara en relativt hög ersättning. Om det blir avbrott i två, tre eller fyra dagar måste ersättningen öka. Men det får inte heller vara så att det blir mer lönsamt för nätbolagen att betala denna ersättning än att förbättra kabelstandarden. På kort och lång sikt handlar det om att vi måste få en bättre investering när det gäller dåliga nät och att vi också får dem i mark i stället för till luft. Sedan finns ju problemen med marktillhörigheten. Där kablarna går i luft är gatorna för smala. Det handlar också om tomträttsliga frågor. En del av marken är privat och ska lösas ut osv. Men det som åsamkat problemen de tre senaste vintrarna är att vi har haft väldigt varma vintrar. När snön har kommit har tjälen inte gått ur jorden, och då har träden ramlat på kablarna. Jag kommer, som jag har sagt, att tillsätta denna utredning. Jag förväntar mig nu att man kommer med förslag. Det handlar då om förslag på både kort och lång sikt. Därmed delar jag interpellanternas uppfattning att detta icke får ske, och därför måste vi vidta olika åtgärder.
Fru talman! Jag måste säga att jag verkligen uppskattar näringsministerns snabba initiativ att sätta i gång utredningen om driftsäkerheten när det gäller eldistribution. Det är något som har efterlysts väldigt länge av dem som bor ute i landet och som drabbas av de ständiga elavbrotten vid snö eller storm. Det är ändå inte någon överraskning i det här landet. Även om det inte har varit tjäle är ju inte tre decimeter snö något slag av miljökatastrof, utan det är faktiskt ett ganska normalt tillstånd i ett land som Sverige vintertid. Något som man också klagar väldigt mycket över är just detta att bolagen - Vattenfall talar jag nu speciellt om därför att jag har tittat särskilt på det bolaget den senaste månaden, men det gäller också andra bolag - inte sköter sina ledningsgator och alltså har gått ifrån gamla principer för hur det här ska göras. Det är det som direkt har synts i antalet elavbrott för kunden. Det finns inga möjligheter att klämma åt de bolag som beter sig på det här viset. Det finns alltså inte tillräckligt kraftigt skrivna bestämmelser för överträdelser i de koncessionsavtal som finns eller i de regleringsbrev som har lämnats till de myndigheter som med olika infallsvinklar ska övervaka den här frågan. En annan stor del som jag också hoppas att näringsministern ser till att vi får en ordentlig kunskapsbakgrund om är investeringen i modern utrustning, att man alltså har kablar som är moderna och fungerar och som faktiskt tål nedfallande träd på ett helt annat sätt än de gamla kablar som nu hänger i stora delar av landet. Det gäller också växlingsstationer m.m. För att återgå till Vattenfall är det så att reinvesteringstakten i lokalnätverksamheten för det bolaget, som ju näringsministern ändå har en viss insyn i och inflytande över genom regleringsbrev osv., är 84 år. Det skulle alltså ta 84 år innan man hade gått igenom lokalnätverksamheten på ett sådant sätt att det skulle uppfylla de krav som finns i dag. Det här är ju fullständigt absolut oacceptabelt. Jag välkomnar alltså detta utredningsförslag. Jag hoppas att vi får fram tuffa regler för hur man sköter ledningsgator och tuffa regler som handlar om hur man investerar i modern utrustning över hela landet för att distributionen av el ska fungera på ett vettigt sätt. Det är ju inte så, fru talman, att det inte finns pengar i de här bolagen, därför att de går med miljardvinster. T.ex. för Vattenfalls del skulle investeringen i lokalnätverksamheten kunna betalas kontant på mindre än ett år.
Fru talman! Som jag tidigare sade är det positivt med det anslag som näringsministern ger i den här frågan. Det känns hoppfullt att kunna föra en fråga framåt om inte mot en definitiv lösning så i varje fall mot ett etappmål där förbättringar kan skönjas. Det är ju ingen tillfällighet att det är glesbygdens människor som i dessa avseenden drabbas hårdast. Där har vi en brist på incitament. Näringsministern nämnde att det inte får bli lönsamt att inte underhålla. Jag tror faktiskt att det är det som i dag avgör. Bristen på lönsamhet i vissa nät gör att man självklart, med ekonomiska förtecken, väljer att snabbare rätta till bristerna på de nät som levererar stora kvantiteter ström. Där tickar ju avgifterna snabbare in till den kassa som man har för att driva sin verksamhet. Det är alltså klara ekonomiska bedömningar man gör när man dels helt enkelt väljer bort att underhålla de glesa näten, dels också i prioriteringen när skadan väl har skett alltid lämnar de svagaste näten till sist. Det är naturligtvis färre människor. Det är inte lika många sysselsatta. Men framför allt är det inte lika stor strömförbrukning som tappas av nätet. Följaktligen är det inte lika ekonomiskt intressant. Det är där jag menar att mina synpunkter skulle kunna användas till att sätta en press på företagen så att de inte bara kan strunta i det här. Oavsett om man tappar av energi eller inte ur nätet kostar det nätägaren pengar att inte tillhandahålla den kontrakterade strömmen gentemot sin kund. Det är ju väldigt lätt när man tittar bakåt att säga att det här är en effekt av avregleringen. Jag tror att jag personligen inte kan hänvisa till det. Jag menar att det här är något som egentligen alltid har funnits, men vi ser det mycket tydligare i dag. Därför är det viktigt att vi nu tar itu med det. I de företagens åtaganden som koncessionsrättigheterna innebär ska det tydligt skrivas in att det inte bara gäller rättigheter att leverera ström. Det är också en skyldighet som man har att klara det här. Näringsministern nämnde att man i dag etablerar samarbeten och den vägen vidtar åtgärder snabbare. Javisst, jag tycker att man ska klara alla tänkbara varianter av både samarbete och andra lösningar för att snabbt åtgärda de brister som finns. Men det måste också finnas andra drivkrafter. Som ytterligare belysning av ett exempel som jag tidigare nämnde kan jag bara konstatera att i granntätorten, som har en lokalt, regionalt, etablerad elleverantör, hade man inte ens bråkdelen av de här avbrotten. Det fanns ett incitament - inte i kronor i ören. Det fanns ett incitament på så sätt att man känner sitt ansvar på det lokala planet. Man känner elkonsumenterna. Man vet att det frestar på de här relationerna att inte upprätthålla sitt avtal. Därför måste man klara det här. Man gör det både genom att vara bättre förberedd och, framför allt, genom att vara snabbare på att klara ut problemet när det verkligen föreligger. Jag ser med tillfredsställelse fram emot de lösningar som ministern kommer att presentera.
Fru talman! Får jag ändå börja med att säga att ser vi det i stort, och det är inte lätt att göra när man drabbas, är Sverige nog ett av de verkligt ledande länderna när det gäller att ha väldigt lite strömavbrott - trots att vi har klimatförhållanden som inte är det bästa. Vi har alltså ett bra elnät generellt sett och sett vid en jämförelse internationellt. Vi har också, som kammaren känner till, en elnätsutredning. Den har lagt fram förslag om särskilda regler för elkvalitet, dvs. att man ska ha en viss kvalitet. Det här ska man kunna erbjuda, och då ska det hålla den här kvaliteten. Det ska vara elsäkerhet, och man ska kunna veta att man får sin ström. Vi räknar med att lägga fram en proposition om det här och om en massa annat som det berör hösten 2001. Den här elnätsutredningen jobbar också med ett förslag till tvångsförvaltning som liknar den lagstiftning som finns när det gäller fastigheter. Är det så att ägaren missköter detta på ett sätt som är oacceptabelt ska man alltså kunna tvångsförvalta. Svenska kraftnät eller vem det är ska då kunna ta över och säga: Nu förvaltar vi det här, för ni sköter det illa. Sedan tror jag att det är väldigt viktigt, det har ju visat sig de här vintrarna, att just ha en lokal förankring så att man känner ett lokalt ansvar. Det är oerhört viktigt. Det har också visat sig att det är viktigt med informationen. Vattenfalls största brist tror jag var att de inte klarade sin information. Kunden vet då inte vad som händer; om man får ström etc. En tredje fråga som jag ändå tror att man måste våga diskutera i det här sammanhanget gäller dem som ansvarar för djurhållning. En del av dem måste kanske bygga upp egna reservkraftverk. Det händer saker, force majeure och annat, som vi inte riktigt rår på med den teknik vi har även om vi investerar mycket. Där är det nog så att man måste ställa krav på att vissa på grund av att de t.ex. har ansvar för djurhållning har reservkraftverk. Det är oftast inga större kostnader för detta. Får jag sedan säga något om avregleringen. Jag gör bedömningen att avregleringen har varit oerhört viktig för konsumenterna. Den har dragit ned priserna kraftigt. Vi har fått en i stort sett sund konkurrens. Men elnätsverksamheten bedrivs som monopol. Den är inte konkurrensutsatt. Man kan därför inte säga att avregleringen av elmarknaden är orsaken till problemet med strömavbrott. Enligt ellagen ska nätverksamhet inte bedrivas i samma företag, som jag sade tidigare, som elhandel och produktion av el. Verksamheten får dock, som jag sade, finnas i samma koncern. Som jag också sade tidigare tror jag att vad som har inträffat helt enkelt är att man har gjort lite för tuffa rationaliseringar. Det erkänner man. När jag träffar nätbolagen säger de detta själva. För att hålla nere kostnaderna och få bra resultat har man helt enkelt skrapat lite för mycket på just beredskapsorganisationen. Sist skulle jag vilja säga om Vattenfall, som togs upp här, att de nu har speedat upp sina investeringar när det gäller nätverksamheten. Jag förutsätter att de kommer att sköta det här minst lika bra som alla andra aktörer.
Fru talman! Det är som sagt var väldigt bra med den utredning som är tillsatt. Det är väldigt bra att man höjer kraven på de bolag som har fått koncession för nätverksamhet och elnäten. De har ju också ett ansvar. Det är inte så att de inte tjänar pengar på den här verksamheten. Det gör de ju - och ganska bra också. Det innebär att de har ett särskilt ansvar i en monopolställning. När de också plockar hem vinster av detta tycker jag inte särskilt synd om bolagen. Jag instämmer i ministerns bild av att det här har skett besparingar på ett sätt som kanske inte varit riktigt genomtänkt. Det visar sig vid situationer som inte är betrakta som kriser från början, eftersom det är ett normalt väderläge i Sverige vid den här årstiden, men där det skapas kriser genom att det blir sådana här långvariga strömavbrott för väldigt stora grupper. Sedan kan man fundera över om det är enskilda näringsidkare, kanske med dålig lönsamhet, långt ute på landsbygden som ska ta ansvar för detta och som alltså ska privatinvestera i egna elverk och reservaggregat. Det är möjligt att det i Stockholmsperspektiv inte handlar om så mycket pengar. Men det rör sig i alla fall om någonstans mellan 30 000 och 60 000 kronor för sådana här reservaggregat. Det är väldigt mycket för ett litet familjejordbruk nere i Småland t.ex. Sedan är det väl så att ansvariga djurägare försöker hitta organisationer och hjälpas åt med detta. Men när avbrotten sträcker sig upp mot en vecka och tio dagar går det inte. Det fungerar inte. Det fungerar inte ens med reservkraftverk, för det driver inte runt alla funktioner som behövs när man har djurhållning. Avslutningsvis vill jag tacka näringsministern för svaret. Jag tycker att det är mycket konstruktivt. Jag ser verkligen fram emot ett tufft resultat från denna utredning och därefter mycket tuffa krav på de här bolagen från regeringens sida.
Fru talman! Det gläder mig att näringsministern är positiv till den avreglering som har genomförts. Det är inte alltid som vi hälsas av de tillfredsställande beskeden från regeringshåll när det gäller avregleringen. Men jag tycker att näringsministern har en poäng när han säger att avregleringen har gett förbrukarna en vinst genom att vi har fått en konkurrens om elenergin, och priset har definitivt krympt till förbrukarnas glädje får vi hoppas. Däremot har vi kvar resterna av det gamla monopolet, och det är just där som vi har problembilden, inte bara genom svagheten att man inte har klarat sina åtaganden när det gäller underhåll och leveranssäkerhet, utan många är liksom jag själv kritisk mot att vi inte har någon prisspänst i avgifterna på nätsidan. Det gör att jag här vågar påstå, ogrundat måste jag medge, att det finns ett utrymme i de nätavgifter som vi i dag betalar för att finansiera ett system som skapar de incitament som jag tidigare har berört. Jag är själv lantbrukare och delar ministerns uppfattning - i viss mån till skillnad från Lena Ek - att om man har ansvar för djurhållning så måste man nog vara beredd att satsa på den reservel som då och då kommer att vara nödvändig även i framtiden med de förbättringar som vi nu diskuterar. Priset för detta kan naturligtvis alltid diskuteras. Men samarbete och möjligheter att lösa dessa frågor både tekniskt och ekonomiskt tror jag ändå måste prövas. Och det ligger i ansvarstagandet att klara detta. Fru talman! Jag instämmer i föregående talares positiva beskrivning av det anslag som näringsministern har gjort, och jag upprepar vad jag tidigare sade, att vi hoppas att frågan förs framåt i den anda som här har beskrivits. Och därmed behöver vi inte återkomma i denna fråga.
Fru talman! Den här typen av elavbrott hade vi också före avregleringen. Men vi glömmer lätt det som har varit. Vad som har skett under de senaste åren är att vi har byggt ut elnätet väldigt kraftigt. Vi har alltså en mycket större volym. Jag vill också säga att all avreglering kräver reglering i den meningen att varje medborgare oberoende av om han eller hon är lönsam, oberoende av var han eller hon bor måste ha rätt att få el. Därav följer att avreglering kräver reglering på det sättet att där marknaden inte vill erbjuda el på grund av att det inte är lönsamt så måste vi också ha en reglering som gör att alla får rätt till el och också att den har en hög kvalitet. Det är ju det som är målet att kunna uppnå med lag, med överenskommelser, med pengar etc., när det gäller att få en ordning så att vi slipper uppleva detta en vinter till. Sedan kan jag säga att Elnätsutredningen nu ser över och har lämnat förslag om skärpta regler för tillsyn av de s.k. tarifferna. Detta kommer också att hamna i en proposition hösten 2001.

Fru talman! Maria Larsson har frågat om hur regeringen ser på framtiden för IUC. IUC-verksamheten har visat sig vara ett efterfrågat och kostnadseffektivt instrument för att stödja småföretagsutveckling. Jag vill i detta sammanhang erinra om de många positiva följdeffekter som IUC verksamheten genererat utanför de s.k. UPA uppdragen. Ett exempel på sådana följdverksamheter är den omfattande utbildning som IUC-nätverken skapat och som riktar sig direkt till småföretagen. Regeringen har inte beslutat stoppa utbetalningar av IUC-lån. Den beslutade förändringen är att den nya myndigheten för företagsutveckling övertar ansvaret för att beställa tjänster inom ramen för det s.k. UPA-uppdraget från IUC-nätverken. Detta framgår av budgetpropositionen för år 2001. Verket för näringslivsutveckling har fått i uppgift att vara samordnare på nationell nivå av den statliga upphandlingen av vissa verksamheter vid IUC. Myndigheten ska överta ansvaret för att beställa tjänster inom ramen för det s.k. UPA-uppdraget från IUC nätverken och att det bör vara en uppgift även för Verket för innovationssystem att medverka i finansieringen. Vi betonar att den typ av underifrån och regionalt initierad verksamhet som IUC representerar är ett värdefullt inslag i näringspolitiken. Verket för näringslivsutveckling och Almi Företagspartner AB ska tillsammans med IUC-nätverken, i samråd med andra aktörer lämna förslag på hur verksamheten med IUC kan samordnas och utvecklas. Redovisningen av detta arbete ska redovisas till juni 2001. Det är inte fråga om en ny utredning av IUC-verksamheten utan främst en översyn av samordningen mellan dessa organisationer. De orter/nätverk som startade under år 2000 garanteras för 2001 totalbeloppet 30 miljoner kronor. Detta garanterade belopp ska fördelas i proportion till de av regeringen beviljade bidragen för år 2000. Övriga IUC kommer under det halvår som översynen pågår att erhålla UPA-medel. Översynen är viktig för att få en långsiktig lösning som kan innebära en bättre framförhållning för alla parter. Det är viktigt att staten även framöver på olika sätt kan stödja den verksamhet som IUC bedriver. Det blir därför en viktig uppgift för den nya myndigheten att vidareutveckla IUC-verksamheten på de sätt och villkor som regeringen banat väg för.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag är inte nöjd med det. Några frågor besvaras över huvud taget inte. Och det är inte så konstigt, eftersom svaret så när som på tre meningar är en kopia av svaret på en skriftlig fråga av Lars Hjertén den 22 december. De tre övriga frågorna i min interpellation har skyfflats åt sidan. Jag tycker att det vittnar om nonchalans, maktfullkomlighet, ointresse och brist på respekt för demokratin, och jag beklagar det. Så till sakfrågan. Näringsministern lovprisar IUC, åtminstone i ord. Och UPA-uppdraget ska fortsätta. Den nya myndigheten för näringslivsutveckling ska överta ansvaret. Men näringsministern, varför händer då ingenting? Uppdraget formulerades enligt näringsministern i budgetpropositionen. Den nya myndigheten har ännu inte med ett ord hört av sig till IUC-bolagen i landet, trots att man har haft vetskap om detta i nästan fem månader. Visserligen har inte myndigheten varit i gång så länge, men man måste ju ha haft ett planeringsarbete. Det kommer inga uppdrag. Det kommer inga pengar. Det går inte ens att få ett besked. Är näringsministern informerad om att det står alldeles still? Jag går därefter över till utvärderingen. Trots att dessa två tidigare utvärderingar entydigt visar mycket positiva resultat kring IUC-bolagens verksamhet och också kring UPA-uppdragen så avbryts uppdraget. Verksamheten ska utvärderas eller, som ministern säger, det ska ske en översyn av samordningen av dessa organisationer. Vad är det för sorts samordning? Vilka är organisationerna? En långsiktig lösning för bättre framförhållning. Det låter ju vackert, men i själva verket orsakar detta ett avbrott i en pågående kontinuerlig verksamhet. Den här översynen ska delredovisas den 31 mars, men den har ännu inte påbörjats. Inte ens en kallelse till ett första sammanträde finns. Rosengrens ord blir inte särskilt trovärdiga mot bakgrunden av dessa fakta. Brist på handling motsäger orden. Hur ska det kunna bli kvalitet i en sådan utredning? De nystartade nätverken garanteras att sinsemellan få fördela 30 miljoner för UPA-uppdrag. Ministern säger att de övriga kommer att erhålla UPA medel. Jag tycker att det låter lovande. Vilka medel är det fråga om? Hur mycket blir det, och var står det något om dem? - i varje fall inte i budgetpropositionen. När kommer de att utbetalas? Kommer de att utbetalas redan i vår, innan översynen är klar, eller först efter sommaren? Jag vill ha konkreta svar på konkreta frågor. Jag har tragglat den här frågan med ministern och tidigare med Mona Sahlin därför att jag tycker att den är så viktig. Jag har sett att det här finns en möjlighet till en tillväxtfaktor där drivkraften kommer underifrån, en ram som möjliggör för näringslivet att få del av statligt stöd på ett sätt som för första gången i historien verkar vara effektivt. Därför är jag angelägen om att den här verksamheten ska fungera. Därför är jag också angelägen om att få konkreta svar på mina konkreta frågor.
Fru talman! Man möts här av stor ödmjukhet och allmän tolerans från interpellanten - blir kallad odemokratisk osv. Jag vill börja med att göra följande fyra konstateranden. För det första: Försöksverksamheten har upphört, och UPA-uppdragen kommer framgent att upphandlas av NUTEK. Staten gav en summa pengar, och sedan skulle IUC:na klara sig själva. Det var tanken bakom hela IUC-strukturen. Detta ska ses som ett erkännande. Utan den inriktningen hade försöksverksamheten slutat med nedläggning. Det var ett projekt som skulle drivas under en tid, och sedan skulle det inte fortsätta, utan verksamheten skulle bära sina egna kostnader. För det andra: De IUC-grupper som bildades under 2000 garanteras 30 miljoner för år 2001.

Jag ska återkomma till det i mitt nästa inlägg. Jag hoppas nu kunna bemötas med större ödmjukhet och förståelse. Det kanske 35 miljoner är värda.
Fru talman! Jag tackar för beskeden. Jag är mycket för ömsesidig respekt, och det är därför som jag reagerar när jag får ett plagiat av ett svar på en tidigare fråga. Jag tycker faktiskt att det är under ministerns värdighet. Vi har tidigare diskuterat att projektuppdraget omfattar tre år och varit överens om att tre år är en förhållandevis kort tid för att kunna generera en självbärande verksamhet. Det tar tid innan ett projekt börjar ge pengar tillbaka. Det var vi tämligen överens om vid ett tidigare tillfälle. Jag välkomnar att 35 miljoner ställs till förfogande. Jag fick inte något svar på varifrån de kommer, men de har väl vaskats fram på något sätt, och det är bättre än ingenting, även om det är mindre än tidigare. Det är knappast en utveckling utan snarare en långsammare avveckling. Men det är välkommet att pengar tagits fram och att de, om jag förstår saken rätt, kommer att kunna utbetalas reguljärt under våren innan översynen blivit klar. Låt mig bli ännu mer konkret: När börjar det i så fall att ske? Jag tycker att den här frågan är klumpigt hanterad. Faktum är att företag redan har tröttnat och tappat förtroende för samarbete i den här formen. Det finns massor av produktidéer som ligger outnyttjade och påbörjade projekt som har kommit av sig. Jag tycker inte att svenskt näringsliv har råd med detta. Kompetent personal inom nätverken har varslats. Det är den sortens människor som inte sitter med armarna i kors och väntar på att regeringens nya myndighet ska komma till skott. Kompetent personal söker sig självmant bort. Jag fick t.ex. just besked om att en duktig vd vid ett av IUC-bolagen har fått ett kanonarbete på ett större företag. Han tycker att det är orimligt att försöka bygga upp ett nytt arbete med samarbetspartner som beter sig så som departementet och den nya myndigheten gör. Han kommer från industrin och säger sig aldrig ha varit med om något liknande förut. Det är positivt att det kommer ett nytt UPA uppdrag. Jag menar att pengarna nu måste komma fort. Annars riskerar vi att få en ny tung startsträcka. Jag tycker att det hade varit väldigt behändigt om ministern tydligt hade kunnat säga det här till IUC:na redan i december, när osäkerheten spred sig, när alla började ställa frågor och ingen fick några svar. Då hade det varit rätt läge att ge svaret.
Fru talman! Än en gång: Det här var en försöksverksamhet. Alla visste vilken tid som gällde för den. Det har aldrig varit meningen och jag har inte sagt att staten ska finansiera denna verksamhet. Vi kan vara överens om att det var en försöksverksamhet. Den här försöksverksamheten skulle finansieras under de tre åren, och sedan skulle IUC:na bära sig själva. Jag menar därför att man inte kan skälla på staten eller på någon myndighet i detta sammanhang. Vi tänker under det första halvåret i år upphandla för i storleksordningen 35 miljoner kronor. När det sedan gäller samordningen och snabbutredningen ska följande frågor besvaras. Hur ska man ta till vara lärdomar och kompetens från IUC projektet? Vilka förändringar får göras i villkorsavtalet? Är det lämpligt att göra omviktningar inom UPA, som står för uppsökande, produktutveckling och avknoppning? Det har lagts ned väldigt mycket pengar på uppsökande, och det är möjligt att man nu ska lägga ned mycket mer pengar på A:et i UPA, dvs. på avknoppning. Det gäller då att starta fler nya företag. Det tredje momentet är fördelat på industri och upplevelse. Ska det fortsättningsvis vara så? Också det är en fråga som måste ställas. Vad kan verket upphandla av IUC-nätverket? Även det är en fråga som måste ställas? Är verkets uppdrag att höja IT-kompetensen i småföretagen lämpligt? Dessa frågor ska alltså ställas i snabbutredningen. Att leda en sådan här verksamhet och - om jag nu får ta i - att vara minister över en sådan här verksamhet kräver bl.a. att man har en pregnans, dvs. att man riktigt vet vad man gör när man utreder. Det är viktigt att stanna upp innan man betalar ut pengar. Vi får på andra ställen ofta kritik för att vi gör för mycket, och det är viktigt att vi stannar upp och tänker efter hur vi kan göra förbättringar. IUC bättre använda befintliga såddlån, dvs. lån vid tidig start av ett företag? Vi ska också titta på hur IUC:na kan få tag i de pengarna på ett bättre sätt. Hur kan vidare Almi:s IUC använda befintliga risklån? De uppgår till oerhört stora belopp. Hur kan de bättre användas för IUC:nas verksamhet? Med detta har jag markerat att jag har en väldigt stor tilltro till IUC:na. Jag tror att de har mycket stora möjligheter och är ett av de bättre medlen för företagsutveckling. Med dem knyter vi ihop branscher, utbildning och forskning på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Men lite ödmjukhet i debatten tror jag skulle vara på sin plats.
Fru talman! Försöksverksamheten sträckte sig över tre år. Det visste alla, men de signaler som har gått ut i anslutning till att vi började närma oss slutet på den treårsperioden och att antalet IUC:n hela tiden har växt gjorde naturligtvis att alla trodde på ett förnyat uppdrag. Ingenting annat uttalades, och man höll fortsatt kontakt. Också ministerns uttalanden kunde tolkas i den riktningen. Nu kommer det ett förnyat UPA-uppdrag också till dem som redan har haft ett sådant i tre år. Jag tycker att det hade varit väldigt mycket bättre om det hade funnits en framförhållning hos regeringen, så att man tidigt hade kunnat deklarera detta. Då hade det avbrott som vi nu faktiskt har fått inte behövt bli synligt. Jag välkomnar att ministern här i dag har lämnat ett besked. Jag tolkar det också så att vi som har drivit frågan här i riksdagen liksom de andra som har framfört kritik i den här frågan faktiskt har fått ministern att till slut lyssna lite. Det är inte bara jag som har framfört kritik i frågan. Det har också kommit inifrån de egna leden. Jag läste t.ex. ett brev och ett pressmeddelande från Göran Johnsson, Metalls ordförande och medlem i socialdemokraternas partistyrelse. Där tar han upp precis samma problematik som jag har aktualiserat i dag. Han skriver: Att dra undan mattan för IUC-bolagen är att kapitulera för det nya och återgå till den gamla centralstyrda näringspolitiken. Jag kan se en fara med att den myndighetsstruktur som man har byggt upp med det nya verket för näringslivsutveckling faktiskt kan motverka det nya som växer. Jag hoppas att de ska kunna växa sida vid sida. Jag hoppas att översynen ska ge bra kunskap och ett bra beslut, som också innehåller den långsiktighet som vi har saknat hittills. Med det tackar jag för debatten och för klarläggandet om att pengar finns att hämta. Det skulle vara bra att som sista ord få ett datum, när det kan vara möjligt att det börjar hända.
Fru talman! Som jag sade ska det göras upphandling för ytterligare 35 miljoner under första halvåret. Det vore nästan myndighetsutövning om jag talade om exakt på dagen när det kan starta. Jag förutsätter att det ska ske ganska snabbt. Jag vidhåller att min historieskrivning är rätt i frågan om IUC-bolagens vara eller icke vara. Det var en försöksverksamhet. Jag har nyligen tagit över verksamheten och anser att IUC:erna har en viktig roll. Det har jag också manifesterat med pengarna och en snabbutredning. Jag är övertygad om att den nya myndighetsstrukturen, med verket för företagsutveckling, kommer att hantera detta på ett utomordentligt bra sätt.

Fru talman! Carlinge Wisberg har frågat mig, dels vilka åtgärder jag avser vidta för att statens avtal med Samhall bättre uppfylls angående kravet på god arbetsmiljö, dels vilka initiativ jag avser vidta så att statens avtal med Samhall förändras så att arbetsmiljökraven skärps. På uppdrag av Metall m.fl. fackförbund har SCB under förra hösten genomfört en arbetsmiljöundersökning i Samhall. I undersökningen tillfrågades ca Motsvarande undersökning har gjorts bland medlemmar inom Metalls övriga verksamhetsområden, och en jämförelse har sedan gjorts med svaren i den undersökning som gjorts i Samhall. Vid en genomgång av resultaten kan först konstateras att Samhall på många punkter visar ett bättre resultat än Metalls verksamhetsområden i övrigt. På några punkter är emellertid Samhall sämre, vilket självklart inte är bra och bör uppmärksammas. Samhall bedriver i dag verksamhet på flera arbetsplatser som i stort kan jämföras med arbetsplatser där Metalls övriga medlemmar arbetar. En viktig förutsättning för Samhall är emellertid att ha en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som är anpassade till de anställdas mycket olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Samhalls medarbetare är personer med funktionshinder vilket för många kan innebära större känslighet för arbetsmiljörisker. Mot den bakgrunden bedrivs ett omfattande och långsiktigt arbetsmiljöarbete sedan en lång tid tillbaka i Samhall. En generell arbetsmiljöstandard som ställer högre krav på såväl den psykologiska som den fysiska arbetsmiljön inom Samhall jämfört med andra företag i samma branscher har fastställts för koncernen. Den håller för närvarande på att genomföras på samtliga arbetsplatser. Dessutom har Samhall tagit fram särskilda arbetsmiljökrav för vissa branscher. Vidare har nyligen beslutats om en minimistandard för koncernens företagshälsovård som nu successivt införs. Detta ser jag som viktiga förutsättningar för att just förbättra arbetsmiljön i Samhall. Tilläggas kan också att Samhall, som ett led i arbetet med att förbättra personalutvecklingen, fr.o.m. i år kommer att genomföra personalenkäter en gång per år med de anställda. Svaren i enkäterna kommer sedan att sammanställas med särskilda nyckeltal i personalredovisningen. På detta sätt kommer både arbetsmiljön och personalens trivsel att kunna följas och, om så behövs, åtgärder vidtas. Slutligen har jag erfarit att Samhall och representanter från berörda förbund redan har träffats och inlett samtal om eventuella åtgärder i anledning av Jag kommer i fortsättningen noga följa resultaten av de åtgärder som Samhall vidtagit och de samtal som inletts. I avvaktan härpå är jag för närvarande inte beredd att vidta några särskilda åtgärder.
Fru talman! Jag ska inte börja med att ifrågasätta näringsministerns demokratiska trovärdighet. Jag är alldeles övertygad om att näringsministern omfattas av en genuin sådan. Jag känner en stor tillfredsställelse över att näringsministern säger att han noga ska följa utvecklingen inom Samhall, även om han just nu inte är beredd att vidta några särskilda åtgärder. Samhalls primära arbetsuppgift har varit och är fortfarande att så långt möjligt rehabilitera människor, så att de får en möjlighet att återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Det innebär, menar jag, att man kan ställa speciella krav på Samhall. Även om arbetsmiljöfrågan naturligtvis är mycket viktig inom alla sektorer i samhället leder ett resonemang som bottnar i en jämförelse mellan Samhall och andra verksamhetsområden, exempelvis Metall, fel, av den enkla anledningen att Samhall ska arbeta rehabiliterande. Det innebär att kraven på företaget eller koncernen måste vara betydligt högre. Det är naturligtvis bra att de åtgärdsprogram som här nämns börjat komma i gång, kanske just på grund av den undersökning som gjordes, som jag också har refererat till. Det finns också från fackligt håll en tanke om att få till stånd ett konkret arbetsmiljöavtal med koncernen. Jag tror dock inte att enbart parterna kan stå för lösningen på alla de bekymmer som undersökningen faktiskt pekar på. Även ägaren måste ikläda sig ett ansvar i problemlösningen. Dessutom är Samhalls uppdrag i stor utsträckning styrt via avtal med arbetsgivaren, där det särskilt är betonat vikten av en god arbetsmiljö. Utöver de inkomster som koncernen får genom olika typer av produktion, oftast legotillverkning, finansieras koncernen genom de täckningsbidrag som utbetalas i förhållande till anvisade platser. Detta täckningsbidrag har under en följd av år minskat i volym, med påföljd att effektivitetskravet i verksamheten har ökat. Samtidigt har ganska omfattande personalnedskärningar genomförts av direktanställd personal, vars arbetsuppgifter ofta bestått i frågeställningar som tangerar det område vi nu avhandlar, nämligen arbetsmiljö och därmed också rehabilitering. Jag tror inte att utvecklingen har varit till gagn för den arbetsuppgift vi som ägare faktiskt har givit koncernen. Därför vore det värdefullt om ägaren, alltså vi, parallellt med det arbete som parterna inom koncernen utför, genomförde en utredning för att kartlägga täckningsbidragets faktiska betydelse för koncernens möjlighet att åstadkomma en bra arbetsmiljö och därmed bra förutsättningar för ett rehabiliterande arbete. Jag tror att det är viktigt att vi tar oss an denna fråga då jag också är övertygad om att Samhalls betydelse kommer att öka i takt med att aktivitetsgarantin börjat att fungera bättre. Det skulle vara intressant att höra om näringsministern delar den analysen.
Fru talman! Jag vill börja med att göra konstaterandet att jag tycker att man ska ställa större krav på Samhall vad gäller arbetsmiljön. Det är självklart. Det gör man också. Samhall har tuffare krav på buller i jämförelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är hårdare krav vad gäller lyft än vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger, och det är hårdare krav vad gäller luftföroreningshalter än enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det innebär att det program som man har ställt upp ställer mycket hårdare krav än vad man generellt ställer på arbetsmarknaden. Så ska det vara. Det lär ta sin tid innan man hinner införliva allt detta, och det kommer nog att föras diskussioner. Det har att göra med att Samhall branschmässigt och geografiskt bedriver en mycket spridd verksamhet. Det är ca 800 arbetsplatser spridda över landet i olika branscher från tjänsteföretag till olika varuproducerande företag. Man får ha en viss respekt för det. Mot bakgrund av den information jag har fått och de program om arbetsmiljön som vi har gått igenom på Näringsdepartementet kan jag konstatera att man ställer avsevärt större krav än vad som görs annars, och det är riktigt att man gör det. Människor ska rehabiliteras inom Samhall. De ska gå från den typen av mer sluten arbetsplats till den öppna arbetsmarknaden. Jag tycker att Samhall är någonting vi ska vara stolta över. Det är internationellt sett en unik verksamhet som hanterar den här typen av frågor på ett utomordentligt bra sätt. Vi får heller inte glömma att det inte är självbärande. Staten tillskjuter ungefär 4,2 miljarder per år. Det är balansen mellan detta som gör att vi ändå kan bära upp en bra verksamhet, ha en bra rehabilitering och tillse att så många som möjligt sedan kommer ut på den öppna arbetsmarknaden.

Fru talman! I sak tror jag att näringsministern och jag är överens om hur tagen ska tas. Men vi skiljer oss åt på en punkt. Jag har följt Samhall under ett antal år och har på olika sätt hållit mig ajour med dess verksamhet. I min värld kan jag ändå skönja att det ständigt ökande effektivitetskravet går ut över det som Samhall är till för, den rehabiliterande verksamheten. Arbetsmiljöproblematiken och möjligheten till en rehabiliterande verksamhet hänger ihop. Det är naturligt att Samhall som koncern ska ligga skyhögt över Arbetsmarknadsverkets föreskrifter. Det vore bedrövligt om Samhall som koncern nöjde sig med att befinna sig enbart snäppet över. Då skulle man aldrig klara balansgången, om vi ska kalla det så, att låta människor få en arbetsträning eller rehabilitering på ett sådant sätt att de har möjlighet att över huvud taget komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag vill återupprepa vad jag tidigare sade. Generellt sett har Samhall en ganska bra arbetsmiljö, men det har visat sig att det finns brister. Man tar nu fram ett arbetsmiljöprogram. Man ska på område efter område ha starkare krav än enligt de riktlinjer och förordningar som Arbetsmiljöverket har. Det tycker jag är ett gott mål. Jag ska noga följa att man följer det.

Fru talman! Per Lager har frågat mig vad jag avser göra för att ge tunnfilmstekniken, som är en förnybar och strategiskt mycket viktig energiteknik, möjligheter att utvecklas och industriellt produceras i Låt mig först säga att jag delar Per Lagers syn på verksamheten vid Ångström Solar Center. Verksamheten är av världsklass när det gäller solceller av sådan tunnfilmsteknik som man arbetar med. Det finns också stora möjligheter att solceller i allmänhet och den här typen av tunnfilmsceller i synnerhet kan komma att spela en viktig roll i framtidens energisystem. Det kommer även att finnas en stor och växande internationell marknad för ny teknik för att utnyttja förnybara energislag, en marknad som kommer att omsätta mångmiljardbelopp varje år under lång tid framöver. Här borde det alltså finnas stora möjligheter för svensk forskning och svensk industri. Programmets huvudinriktning är en kraftfull långsiktig satsning på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik. Programmet fokuseras på insatser för att minska kostnaderna för att utnyttja de förnybara energislagen så att dessa blir ekonomiskt bärkraftiga alternativ till kärnkraft och fossila bränslen. Center ligger mycket väl i linje med dessa intentioner. Som Per Lager nämner får verksamheten ett omfattande stöd av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och av Statens energimyndighet inom ramen för det energipolitiska programmet. Det sammanlagda beviljade stödet uppgår till 150 miljoner kronor. Staten har ansvar för att skapa förutsättningar för att näringslivet ska kunna genomföra de olika investeringar som behövs för omställning och utveckling av energisystemet. Ett viktigt led i detta är ett långsiktigt stöd till forskning, utveckling och demonstration. Stödet till Ångström Solar Center är ett bra exempel på ett sådant stöd. Näringslivet måste dock ha den avgörande rollen när det gäller att identifiera de produkter och processer som kan bli lönsamma på marknaden och att genomföra nödvändiga investeringar. Ett nära och aktivt samarbete mellan staten och näringslivet är en grundläggande förutsättning för att de statliga insatserna för forskning och utveckling ska ge långsiktigt uthålliga resultat. Vägen från forskningsresultat till kommersiell produkt kan vara ganska lång och resurskrävande. Inom det energipolitiska programmet finns det därför möjligheter att även främja mer marknadsnära insatser. Exempel på sådana är pilot och demonstrationsverksamhet och industriell forskning och utveckling inom ramar som definieras av EU:s regler om statsstöd. För att kunna stödja utvecklingen i mer marknadsnära stadier krävs det dock att en industriell aktör med tillräckliga resurser driver projektet. Som Per Lager också konstaterar finns det ännu inte någon aktör i Sverige som är beredd att arbeta för att förverkliga en kommersiell produktion av tunnfilmssolceller. Statsministern inbjöd den 30 mars förra året företrädare för näringslivet till ett rundabordssamtal om framtiden för svensk solenergi. Syftet var att diskutera möjligheten att hitta en industriell plattform för att kommersialisera forskningsresultaten från verksamheten vid Ångström Solar Center. Jag har fått veta att det sedan dess pågår arbete under ledning av Ångström Solar Center för att formera en industriell gruppering som kan driva det fortsatta utvecklingsarbetet. Jag har förstått att man hyser goda förhoppningar om att detta ska lyckas, och jag ser fram mot att få ta del av resultaten från dessa diskussioner. När frågan om näringslivets engagemang och finansiering kommit närmare sin lösning kan behovet av ytterligare statligt stöd från exempelvis det energipolitiska programmet prövas, t.ex. till fortsatt utvecklings-, demonstrations och pilotverksamhet.

Fru talman! Detta är en fråga där vi tycks vara oerhört överens, näringsministern. Vi ligger helt i linje med varandra när det handlar om hur det skulle kunna utvecklas vidare. Framför allt gäller det vikten av solceller i framtiden. Jag tror att det är få som i dag skulle förneka att just solceller är framtidens energikälla. Man har räknat ut att en tiondel av Sahara skulle räcka för hela jordklotets behov av elektricitet om man använde solceller. Det är en fascinerande framtid. Det som är lite olyckligt i dag är att just här i Sverige så ligger forskningen långt fram, i framkanten, men vi får inte i gång den industriella processen. Det finns en knut och ett vakuum emellan. Ute i Europa finns det kanske ett tiotal pilotprojekt, dvs. industriell tillverkning av solceller. Med tanke på att detta är framtidens energikälla, och att vi bör satsa på att försöka behålla både produktionen och de gröna arbetstillfällen som det blir fråga om här i Sverige så saknar jag det initiativ som gör att saker och ting rullar fortare än vad de gör i dag. Näringsministern nämnde 150 miljoner i en sammanlagd satsning. Jag skulle gärna vilja ha reda på hur tidsperspektivet ser ut, och vad de 150 miljonerna kan innehålla. Jag är också införstådd med att man har ett femårigt projekt på gång. Det är fråga om att lyfta forskningen över till ett pilotprojekt som sedan i sin tur kan tas över av den kommersiella produktionen - näringslivet och marknaden. Det gäller just detta steg med att få en industriell process som visar sig fungera så att marknadskrafterna kan ta över. Då behövs kanske utvecklings och produktionsstöd - starka sådana. Det behövs kanske ett investeringsstöd som direkt riktar sig till solcellsenergin. Man kan ha gröna fonder, och man kan jobba som vi gör just nu, med grön skatteväxling, för att driva på verksamheten. Man kan dra in det i den offentliga upphandlingen och man kan skapa nationella mål - det är väldigt viktigt. Framför allt tror jag att man skulle kunna tillskapa ett tillfälligt utvecklingsinstitut. Jag understryker tillfälligt därför att de här instituten har en tendens att vilja leva kvar utan att kanske ha uppdraget eller uppgiften hela tiden. Meningen med ett tillfälligt utvecklingsinstitut för solcellstillverkning är att det skulle kunna hjälpa till att få i gång tillverkningen. Jag kan se framför mig hur man från statens sida, näringslivets sida och forskningens sida tillsammans skapar just denna lite snabbare utveckling. Här tycker jag att just näringsministern har en uppgift i att driva på. Det är det som det handlar om. Annars hamnar hela tillverkningen utomlands, och det tror jag ingen av oss vill.

Fru talman! Jag vill börja med att säga det som jag sade i mitt interpellationssvar: Det pågår en diskussion om solarsystemet och den forskning som sker där. Som jag också sade så kallade statsministern till ett möte, där jag själv deltog, med näringslivet som har ett intresse för detta. Nu pågår en diskussion, och jag är ganska hoppfull när det gäller att vi ska landa framöver så att det innebär att vi får en industriell produktion. Hur mycket stöd som kommer att ges från staten får vi diskutera, men själva planen och upplägget av projektet gällde det här. Därför får vi avvakta det innan vi nu drar i väg med någonting annat. Det är perioden 1996-2004 som de här 150 miljoner kronorna gäller. Det energipolitiska programmet innehåller en mängd olika typer av stöd, från stöd till forskning på universitet och högskolor till stöd till pilot och demonstrationsinsatser. Dessa instrument gör det möjligt för staten att stödja de flesta utvecklingsfaser för ny energiteknik - från grundläggande energiforskning till demonstration i fullskaleanläggningar. Jag är därför övertygad om att det finns goda möjligheter att pröva frågan om stöd till industriella utvecklingsfaser inom t.ex. det energipolitiska programmet. Det är själva poängen. De stödformer och villkor som där står till buds är väl avpassade för att kunna främja denna typ av arbete. Än en gång: Vi får avvakta och se vad som händer nu. Det kanske inte tar så lång tid innan man kan presentera något och säga hur man skulle vilja gå från forskning och föra över det hela till ett pilotprojekt, dvs. någon form av industriell produktion. Det är där vi ska landa. Det tyska system som har nämnts för solceller består också av flera delar. I dag är ersättningen per kilowattimme nära 4 kr och 50 öre. Det ska jämföras med ungefär 20 öre för kilowattimmar på elsidan. Jämför man med vindkraften ser man att solceller skulle kosta tio gånger mer. Men poängen - och det är också Lagers poäng om jag har förstått det rätt - är att vi har nått väldigt långt med tekniken. Vi kan tillverka detta, och vi kan sälja det som en miljöteknik över hela världen. Där har vi stora förutsättningar. Nu har vi kopplat ihop tekniken med dem som kan ha ett industriellt intresse i detta. Den diskussionen pågår nu.
Fru talman! Tack, näringsministern! Tekniken är framtagen och tekniken finns här i Sverige just nu. Vad man behöver är att få i gång en industriell process och att få ut den på marknaden. Det är där knuten sitter. Men nu finns det ett samarbete om detta. För många är kanske tunnfilmsteknik ett okänt begrepp. För er som inte känner till tekniken vill jag säga att i stället för att använda kiselplattor som man lägger på en skiva och kopplar ihop så förångar man olika metaller på en glasskiva med ett grundskikt. Jag ska inte nämna alla beteckningarna; molybden och sådant som man använder, men när man förångar detta så sker det på ett förenklat sätt, och det är så billigt att göra det bara man får lite industri i det. Kiseln är fortfarande oerhört dyr. Får man i gång tunnfilmstekniken är den därför prismässigt helt överlägsen kiseln. Det kan vara kristallinkisel, amorft osv. Det viktiga är att den nya tekniken, den svenska s.k. CIGS-tekniken, är så oerhört intressant. Vad jag är rädd för är att den process som är i gång nu och som är vällovlig på alla sätt går lite för långsamt. Det kan innebära att man kör i gång ute i Europa med detta. Det kan väl vara bra i och för sig, men har vi tekniken, kunskapen, forskningen och alltihop här hemma så finns det all anledning att köra på lite fortare. Här har vi någonting att vara oerhört stolta över och någonting som framför allt också har en framtid för sig. Därför menar jag att det tillfälliga utvecklingsinstitut som jag nämnde är en teknik för att driva på en utveckling. Det kan hända att det samarbete som pågår just nu kommer att gå tillräckligt fort så att vi inte blir av med hela tillverkningen. Men det ligger så nära till hands att det faktiskt håller på att bli så, och då tycker jag att det skulle vara hemskt synd om vi inte har gjort tillräckligt mycket.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är bråttom. Vi har nu tagit ett initiativ där vi har kopplat ihop kunskapen och forskningen med industrin - med flera av de stora och ledande industriföretagen i Sverige. De jobbar nu ihop. Jag har ingen annan information än att detta löper efter de bedömningar som gjordes när vi träffades, dvs. att man ville engagera sig och att man insåg att det fanns stora industriella möjligheter och en exportprodukt med utgångspunkt i den teknik som har ett stort värde för både Sverige och inte minst dessa stora företag. Jag är faktiskt ganska lugnad av detta. Vi får avvakta det. Sedan får vi se vilka ytterligare åtgärder vi behöver vidta. Vi är överens, herr Lager.
Fru talman! Vi är överens. Det är roligt att kunna vara överens också i en interpellationsdebatt. Vi talar kanske bara om olika hastigheter på utvecklingen. Vi är också överens om att den bör gå fort, men jag vill kanske driva på ännu mer än vad ministern vill med tanke på att, som jag sade tidigare, produktionen kan gå oss ur händerna. Att skapa en sådan här pilotfabrik är ju ett stort projekt. Det kostar mycket pengar. 150 miljoner är avsatta för solcellsteknik under åren 1996 till 2004. Det är en åttaårsperiod. Frågan är: Var finns det pengar i beredskap för just en satsning på ett sådant här gemensamt projekt med näringslivet? Vi hanterar ju ibland oerhört stora summor, och ibland hanterar vi små summor. Jag undrar vad näringsministern är beredd att satsa på en sådan här anläggning i framtiden.
Fru talman! Vi startade det här projektet där vi kopplade ihop tekniken med näringslivet den 30 mars förra året. Det har inte gått så lång tid. Enligt de informationer jag fått har det ändå speedat på ganska bra. Vi måste avvakta hur näringslivet vill gå in i detta med utgångspunkt från de diskussioner som förs. Pengarna ligger inom programmet. Vi har rätt mycket pengar inom programmet när det gäller förnybara bränslen etc. Vi får titta på det, men först får man föra en diskussion och se hur näringslivet tar upp detta. Än en gång: Den information jag har fått visar att det åtminstone hittills är ganska positivt.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret som från början var något mer knapphändigt än det jag fick uppläst för mig här i dag. Elevers rätt till kunskap är rubriken på den interpellation jag har skrivit. Jag har börjat fundera på om det finns en ideologisk skillnad när det gäller vad elevers rätt till kunskap betyder. För mig och Centerpartiet handlar det om att forma en politik som låter elever lära och växa utifrån varje individuell elevs behov. Jag har också en starkt tro på att varje elev kan och vill lära bara man ges rätt förutsättningar. Det här är vi inte alltid överens om i kammaren. Precis som skolministern säger finns det väldigt många goda exempel runtom i landet. Det finns skolor som för många år sedan har tagit till sig detta och arbetar på ett sätt som är oerhört bra för eleverna. Det handlar om en individuell skola där varje elev får förutsättningar utifrån sina behov. Men det krävs ju mycket mer. Skolverket har ju också visat att utbildningen inte är likvärdig runtom i hela landet. Alla elever runtom i landet får inte en likvärdig utbildning. Då måste snabba saker hända. Det måste vara en tydlig styrning från oss, och framför allt från skolministern. Jag tycker inte att den här styrningen har varit tillräckligt tydlig. Under 90-talet har man gått mot en målstyrning. Det är oerhört bra. Det ska vi absolut inte släppa. Vi ska inte in i minsta detalj visa hur skolorna ska arbeta. Däremot ska vi ställa tydliga krav när det gäller frågan om vilka mål vi sätter upp, hur vi vill att skolorna ska arbeta och vilka mål man ska uppfylla. Det här är en tvistefråga eftersom jag och Centerpartiet ser att vi måste ge starkare förutsättningar. Vi måste vara tydligare i vår skolpolitik. Vi har gett flera konkreta förslag på hur det här ska fungera. Men tyvärr har vi inte riktigt fått bifall på alla förslag. Tre saker har vi slagit fast. En är individens rätt till kunskap, elevens rätt till kunskap. Det handlar inte om den tid man går i skolan, utan om de kunskapsmål man ska uppnå. Jag vill fråga ministern om hon anser att det är kunskap och inte tid som ska gälla i skolan. I sådana fall har vi en helt ny typ av svensk skola där det inte är antalet år utan kunskapen som är det viktigaste. Det andra vi fokuserar på är de viktigaste kunskaperna och på att man får individuella studieplaner för varje elev. I dag fungerar det på vissa skolor, men långt ifrån på alla. I vissa skolor har man också en studieplan som är övergripande. Man har inte tillräcklig uppföljning. Jag vill se ett tydligt besked från skolministern. Är individuella studieplaner med allt vad de ska innehålla något man ska besluta om här i riksdagen - liksom om tidiga insatser för läs och skrivutveckling och om att det ska finnas tillräckligt många lärare? Det tredje tydliga beskedet vi har är att det ska vara fortsatt makt för skolan och kommunerna. Vi ska inte hålla på med pekpinnar och centralstyre genom att pengar ska gå genom skolverk och annat. Vi ska i stället ut i kommunerna och ge tydliga mål. Skolorna och kommunerna ska själva få styra hur skolan ska vara. Så till förslaget om likvärdig utbildning. Jag vill fråga skolministern vilka nya redskap - inte vilka program och vilka förslag som nu roterar - skolministern vill ta beslut om i riksdagen för att vi ska få en likvärdig utbildning i hela landet.
Jag vill för klarhetens skull bekräfta att det skriftliga svar vi har är betydligt kortare än det som lästes upp. Det är naturligtvis önskvärt att man från början har det korrekta. Men som alltid är det det talade ordet som gäller.
Fru talman! Frågan om elevernas rätt till kunskap är naturligtvis alltjämt relevant. Många goda exempel finns ute i landet där eldsjälar till skolledare och lärare gör ett fantastiskt arbete för elevernas bästa med goda resultat som följd. De goda exemplen finner vi nästan alltid i skolor där det finns ett tydligt pedagogiskt ledarskap, där skolans pedagogiska metod omfattas av alla, där kunskapen sätts främst, där kraven på elever och personal är tydliga, där respekten för varandra och för individers olikheter är tydlig. Till detta kan man också säga att de ekonomiska ramarna naturligtvis inte är oviktiga, men förhållningssättet är långt väsentligare och långt viktigare. Tyvärr, fru talman, verkar de goda exemplen vara betydligt färre än de dåliga exempel vi dagligen ser i tidningarna. Vi kan läsa om våld, hot om våld, trakasserier och dåliga kunskaper. Jag menar att svensk skola inte är så bra som den kunde vara. Vi kan betydligt bättre. Skolministerns svar i alla de debatter vi har fört här i kammaren och på annat sätt går ut på att regeringen - och det framgår också av svaret - har genomfört reformer och åtgärder som syftar till bättre resultat. Men man måste fråga sig vilka reformer det egentligen är som åsyftas. Ett annat svar brukar vara att det är kommunerna som bär ansvaret för skolan och att man ingenting kan göra från den här kammaren. Ett tredje svar är att det nu kommer nya och friska pengar som ska lösa alla de problem vi kan se runt om i landet. Fru talman! Jag tycker nog att detta är väldigt tunt. Vi vill se bättre aktivitet på det här området. Interpellationssvaret, även om det är något förändrat i uppläst form, går, som skolministern säger, ut på att vi behöver utveckla former för dokumentation av elevernas studieplanering och utveckling. Kanske kan t.o.m. lagstiftning på det här området bli aktuell. Det låter intressant. Vi är tydligen överens om att en uppföljning av elevernas resultat i skolan är nödvändig, varför det faktiskt blir konstigt när skolministern reagerar så starkt på kommuner och enskilda skolor som själva vill utveckla metoder med uppföljning av elevernas resultat i förhållande till de uppställda målen. Är detta, fru talman och skolministern, verkligen ett problem? Är inte problemet precis det motsatta, att skolor inte tillräckligt följer upp den egna verksamheten? Kan skolministern också förklara för mig och för svenska folket var faran ligger i att enskilda skolor vill dokumentera elevernas planering, studieutveckling och resultat? Är det inte hög tid, kort sagt, att fundera över statens roll i sammanhanget? Vi har en gemensam finansiering - det är alla överens om - av skolan. Men är det inte skolans resultat, elevernas resultat i förhållande till målen, som är det absolut viktigaste? Vem som ska sköta detta måste vara av underordnad betydelse. Jag frågar därför om skolministern anser att det system som nu finns med ansvarsfördelning mellan stat, kommun och i allmänhet skolhuvudmän och Skolverkets roll är det absolut optimala för att vi ska bli den kunskapsnation som vi alla strävar efter.
Fru talman! Sofia Jonssons interpellation om allas rätt till likvärdig kunskap i skolan är ju ett ständigt aktuellt ämne och en mycket viktig fråga, inte minst när vi ser hur många elever både i grundskolan och gymnasieskolan som inte når upp till målen. Svaren på frågan om hur man når bättre resultat i skolan och hur man hjälper fler elever att nå målen kan ju vara många. Det handlar om hur man arbetar. Det som nämnts här om individuella studieplaner är naturligtvis mycket viktigt. Från Folkpartiets sida brukar vi säga att det som helhet är dags att lyfta fram skolans kunskapsmål. Skolan kan faktiskt inte lösa alla problem. Men skolans bästa kompetens är att ge eleverna kunskaper. Men för att kunna göra det är utvärderingen viktig. Vi kan inte hjälpa alla de elever vi vill hjälpa och göra rätt insatser om vi inte vet hur det står till i skolan. Betygen är en viktig del i arbetet med att utvärdera skolan. Det betygssystem som infördes för ett antal år sedan med en tydlig gräns för betyget Godkänd har den fördelen att det visar när skolan har misslyckats. Det ger också en tydlig signal att en elev som inte når upp till gränsen för godkänd behöver mer stöd, mer hjälp och mer tid. Tyvärr visar det sig att betyget inte sätts på likvärdigt sätt över hela landet. Vi hade en läs och skrivundersökning i Stockholm för något är sedan som visade att en mycket stor del av de elever som hade fått godkänt i grundskolan inte alls i verkligheten levde upp till den nivån när man undersökte deras uppsatser första året i gymnasiet. Skolverkets nationella kvalitetsgranskning som har kommit i år visar också att betygen sätts på olika grunder på olika håll i landet. Vi har också sett statistik på att det är ganska stora skillnader mellan resultaten av de nationella proven och de betyg som sätts. Slutsatsen man kommer till är att det är alltför många elever som helt enkelt får ett betyg som inte i verkligheten visar vilka kunskapsmål eleven har nått. Den som drabbas av det är eleven eftersom eleven blir bestulen på den rätt till stöd som han eller hon har. Att vi får ett likvärdigt och rättvist betygssystem är för mig en mycket viktig del i arbetet för allas rätt till likvärdiga kunskaper. Därför vore jag tacksam, trots att det är många frågor, om skolministern också i någon av sina repliker kunde svara på frågan:

Fru talman! Det skolministern säger var intressant. Jag tror i och för sig inte att individuella planer för eleverna är det enda som gör att skolan kommer att höjas upp runt om i landet. Det vill jag klarlägga. Men det är ett redskap som gör att vi kan lyfta skolan och framför allt lyfta eleverna var och en för sig, där jag som elev kan se att de här förutsättningarna och grunderna har jag, det här kan jag uppnå på några veckor, en termin eller vad det nu kan vara. Tillsammans med läraren och föräldrarna utformar man en plan för hur eleven ska kunna uppnå de kunskapsmål som är så oerhört viktiga. Men grunden till allting är egentligen vad en elevs rätt till kunskap betyder. Vad betyder den? Betyder den att vi ska ge dem rätt att gå nio år i grundskolan? Betyder den att de ska få vara med i en allmän förskola? Eller betyder den, skolministern, att varje elev verkligen ska ha rätt att få kunskap? Betyder den detta blir ju följdfrågan: Är det inom de nio åren vi ska fullfölja detta eller kan jag som elev kräva att få gå i grundskolan till dess jag har fått de här kunskapsmålen uppfyllda? I Centerpartiet har vi i våra motioner anfört att det är kunskapsmålen och inte antalet år som är det absolut viktigaste. Då förlorar egentligen den nioåriga grundskolan sin kraft. Det är kunskapen som är det viktigaste och däromkring som man ska forma både en lagstiftning och frågan om hur målen ska uppnås. Kan vi forma en skola där kunskapsmålen är det viktigaste och inte tiden? I det svar som jag fick på frågan om individuella studieplaner och som jag har läst säger ministern att det är bra att man kan sätta in sådana framför allt för de elever som har behov av extra stöd. Jag tycker att det ska gälla alla, vilket är oerhört viktigt. Det ska gälla från första dagen man kommer till förskolan. Ett annat problem är alla de diskussioner som förs. Man har provverksamhet med att slopa timplanen, med lokala skolstyrelser och även med individuella studieplaner. Problemet är att många skolor redan har kommit mycket längre: Men, det här har vi ju redan hållit på med. Var finns direktiven? Jag tycker att det är oerhört viktigt att ministern och riksdagen sätter ned foten och säger: Det här ska gälla nu. Det här är grundförutsättningarna för att alla elever runt om i landet ska nå kunskap. I dag är det inte så, tyvärr. Det är oerhört stor skillnad mellan både hur skolorna arbetar och på vilket sätt man försöker nå upp till detta. Jag tror mycket väl att skolorna gör så gott man kan, men det finns också ett rop: Visa oss en ledning! Vad är det som ska gälla för oss på skolorna? Därför är det oerhört viktigt att vi visar: Den här vägen vill vi gå. Den här vägen ska vi gå för att eleverna ska få rätt till kunskap.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick svar på mina frågor. Men det kan jag kanske förstå, eftersom det är många som intresserar sig för skolfrågan. Jag vill ändå återkomma till det vi var inne på vid det förra mötet. De individuella studieplanerna är skolministern intresserad av att föra in i någon mening. Då kommer man tillbaka till det jag ställde frågan om, nämligen informationen till föräldrarna. I det sammanhanget har skolministern varit ute i pressen och ondgjort sig över de skolor och kommuner som har tagit fasta på att det är viktigt att informera föräldrarna om hur det går i skolan, hur man uppnår resultaten. Det är precis det som vi alla här är intresserade av. Alltså blir min fråga: Vad är problemet egentligen med kommuner och skolor som siktar på att ge en relevant information om elevernas utveckling och insatser i förhållande till de mål som är uppsatta? Det är svårt att förstå att detta är ett problem, så att säga. Sedan vill jag också höra hur skolministern ser på Skolverkets roll som granskare av den svenska skolan. Är det inte dags nu, skolministern, att vi resonerar kring ett paradigmskifte även i den här frågan, så att vi kan kosta på oss att lägga ned ansvaret för skolan på en helt annan nivå, lära oss att ställa riktiga krav och följa upp skolan på ett annat sätt än vi gör i dag?
Fru talman! Jo, det är naturligtvis mycket viktigt att tiden blir flexibel i skolan och att vi accepterar att olika elever behöver olika lång tid. Därför tycker också vi folkpartister att barnen generellt ska börja i grundskolan när de är sex år och sedan gå vidare till gymnasieskolan när de har uppnått målen, kanske efter nio eller tio år. Men jag kan inte låta bli att återkomma till det jag sade om betygen. Det kanske verkar lite tjatigt, men betygen är faktiskt viktiga. De är viktiga som information till eleven, de är viktiga som information till föräldrarna och de är mycket viktiga som ett bevis på hur skolan har lyckats eller misslyckats i sitt arbete. Det är naturligtvis lite meningslöst att tala om alla fina projekt om vi inte riktigt vet hur det står till i skolan och inte vet att statistiken och siffrorna visar rätt. Då vet man inte vad man talar om.

Fru talman! Visst är det så. Vi måste hjälpa alla elever i skolan. Vi måste ge eleverna lust att lära, lust till livet, lust till nyfikenheten att fortsätta, ge varje elev en självkänsla, att de kan någonting och har möjlighet till en framtid. Det är det absolut viktigaste för skolan att ge. Det ska vara en självkänsla som gör att jag som elev känner att jag är värd någonting, jag kan någonting och jag har framtiden framför mig. Det går att sätta upp tal fram och tillbaka. 94 000 och 3 000 som inte har klarat detta. I det stora perspektivet är det jättebra. Det är väldigt bra att så många elever klarar sig. Men framför allt är det viktigt att ändra på hela systemet. Det kortsiktiga är också viktigt. Men vi måste se till frågan hur vi framöver kan se till att alla elever, så långt som möjligt, får rätt till kunskaper och till känslan för det fortsatta livet. Det är intressant att diskutera hur vi ska utforma skolan långsiktigt med kunskapsmål osv. Det är viktigt att börja tidigt. Det ska inte vara så, som det har varit på flera ställen, att du sista året i grundskolan får möjlighet att skriva ett prov för att se om du får godkänt. Detta ska följa eleven från första dagen eleven sätter sin fot i skolan. Det var intressant att skolministern sade att det är kunskapsmålen som ska gälla, inte tiden. Det kan bli intressant att diskutera framöver. Hur ska vi då forma skolan? Ska och kan den vara flexibel framöver? Hur kan vi då ge förutsättningar för eleverna?

Fru talman! Tack, skolministern, för svaret. Jag kan påstå att jag inte är helt nöjd. Det visar på en rad projekt som drivs och vad som finns i kursplaner och annat. Men vad jag egentligen i min interpellation lyfter fram är de praktiska moment som faktiskt finns. Jag skriver att forskningen visar att barn som praktiskt får arbeta med teknik senare i livet blir mer intresserade också av de teoretiska kunskaperna. Vad avser ministern vidta för åtgärder för att öka inslagen av praktiska och tekniska moment i grundskolan? Man kan säga att en rad projekt genomförs och också att Timplanedelegationen har fått direktiv och i uppgift att ta tag i detta. Men det är ett faktum att vi har drivit en rad projekt ända sedan i mitten av 70 talet. Sedan kom teknikämnet som nytt ämne i början av 80-talet. Från början drevs många projekt också med naturvetenskap och slöjd i en kombination för att öka just antalet praktiska moment och förstärka kopplingen till naturvetenskap. BUNT-projekten vid Linköpings universitet var ett sådant försök. Vi vet att det har gått vidare med en rad projekt. Projekten har varit lovvärda i sig just där de har genomförts, men de har inte alltid fått ökad spridning i skolans inre arbete. Vad jag pekar på är att det kanske är så att samhällets brist på tekniker i själva verket är ett grundskoleproblem. Det handlar helt enkel om vilka kunskaper som värderas högst och vilka intressen som grundläggs redan i barnaåren. De satsningar som hittills gjorts är otillräckliga. Det är vi överens om när vi ser vilka konsekvenserna har blivit. På de tekniska högre utbildningarna kan man inte alltid fylla platserna med intresserade. Vad kan vi då göra för att öka tillförseln av tekniker till utbildningarna och till näringslivet i stort? Jag menar att vi har många exempel.

Vad är det då jag vill åt i min interpellation? Jag skulle vilja lyfta fram värderingen av dessa ämnen i t.ex. betyg och omdömen. Varför värderar vi inte de praktiska momenten högre? När ska ämnen som t.ex. slöjd och bild värdesättas och betraktas som viktiga ämnen i skolan? Det vill jag veta, och jag återkommer till det.

Fru talman! Vi är helt överens om att det behövs fler elever som intresserar sig för det naturvetenskapliga och tekniska området. Vi vet också att bristen på naturvetare och tekniker är stor i landet och håller på att bli ett problem. Högskoleplatserna, som sades här, finner inte tillräckligt med sökande. Antalet som söker sig till det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet ser också ut att minska detta år. Det här är inte bra. Vi kan eller ska naturligtvis inte kommendera någon att söka en viss inriktning eller utbildning. Det fria valet är som bekant kanske den bästa garanten för kvaliteten i utbildningen. Men vi har ändå ett ansvar för att se till att förutsättningarna finns för att även naturvetenskap finner sökande. Det är viktigt därför att Sverige, om vi vill kvarstå som en nation som vill skapa sitt välstånd på högteknologiska frågor i alla deras former, måste komma till rätta med underskottet på naturvetare. Man kan fråga sig varför så få söker trots de ansträngningar som görs och som också räknas upp i interpellationssvaret. Är det inte så att ett intresse för ett ämne hänger väldigt nära samman med hur lärarna kan entusiasmera och stimulera till ett lärande i ett ämne? Jag tror faktiskt det. När jag frågar min son, som numera går på gymnasiet, svarar han entydigt att det är på det sättet. Jag menar att intresset för naturvetenskap och teknik måste grundläggas tidigt i skolan, precis som Yvonne Andersson var inne på. Och här tror jag faktiskt att vi har problemet. Tyvärr har lärare i skolans tidiga år ofta svaga kunskaper i ämnet och ett svagt intresse för det och förmår därför inte att stimulera tillräckligt för att det ska bli det intresse som behövs. Det behövs naturligtvis också fortbildning, som skolministern säger, men i grunden måste vi få kunniga och intresserade lärare för att bryta den onda cirkeln. Det behövs också nytänkande och samarbete med näringsliv och universitet som kan erbjuda den kompetens och stimulans för lärare som behövs. Näringslivet inser det här problemet och att allt färre söker sig till Na-utbildningar. Jag tror också att man är intresserad av att hjälpa till. Vi behöver naturligtvis rent allmänt stärka intresset för lärarutbildningen i alla ämnesområden, men det gäller kanske framför allt i det här avseendet. Och vi har en möjlighet att låta näringslivet finnas med. Eftersom man själv inser att det behövs fler kan man inte låta naturvetare bara försvinna ut i näringslivet, utan de måste också ta omvägen via lärarutbildningen. Fru talman! Avslutningsvis frågar jag, med anledning av det som jag nyss har sagt, om skolministern kan tänka sig att bejaka fristående lärarutbildningar, utöver dem som finns i dag, med examinationsrätt på samma sätt som vi har i vårt nuvarande system. Tack!

Fru talman! För att direkt svara på skolministerns fråga kan jag säga att jag helt enkelt tror att det handlar om en djupliggande attityd och värdering. När det gäller naturvetenskapliga delar kan vi svara på frågor. Då behövs det utbildning för lärarna. Då behövs värderingen att man tar elevernas frågor på allvar. Alla de här bitarna har funnits på massor av studiedagar, i projekt osv. Men vi har inte den här tilliten. Det är ofta tiden som begränsar eleverna när det gäller att de ska få meka och helt enkelt lära genom att göra. Vi har de fyra kunskapsformerna: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Men tyvärr dominerar alltför ofta "fakta" och "förståelse", eftersom läraren sätter in det i ett sammanhang. Men "färdigheten" och "förtrogenheten", som i många fall kommer före de andra kunskapsformerna, sätts åt sidan när det gäller elevernas upplevelser. Tyvärr är min erfarenhet från när jag tidigare har arbetat och följt det här att alla lärare inte är entusiaster. Jag tror inte att de behöver vara det. Men jag tror att de här projekten, t.ex. tillsammans med Ingenjörsvetenskapsakademien, därför har nått framgångar som man annars inte hade nått förrän man hade släppt in entusiaster. Möjligtvis skulle ett ökat samarbete med samhället, där projekten skulle bli en vardaglig del och där man arbetade med sin omvärld, vara ett sätt att komma åt det här. Jag tror att ett annat sätt handlar om värderingen i form av betygsättning och omdöme när det gäller praktiska moment. Jag skulle kunna ta upp många exempel från min egen yrkeserfarenhet tidigare när jag har varit ute och tittat på det här. Jag vill också uppmärksamma att våra elever många gånger tyvärr lever i en s.k. betygshysteri; det vet vi. De vill ha goda betyg, och föräldrarna satsar på att det ska bli goda betyg. Man har inte centrala prov som på något vis granskar vad man har för praktiska färdigheter. Och då åsidosätts lätt övningen och de kunskaperna. I stället värderas det teoretiska. Jag tror också att vi har gjort ett fel. Fortbildningskurser och annat riktades, åtminstone i begynnelsen, mot män som var lärare på lägre stadier. Erfarenheten var att kvinnorna många gånger klarade undervisningen bättre även om de inte var fortbildade, eftersom de hade praktiken i sitt vardagsarbete hemma osv. Vad kan man säga? Det vore ju fjärran för mig att säga att fortbildning inte har någon betydelse. Men ibland kan även vällovliga satsningar på kompetensutveckling bli fel för att entusiasmen och engagemanget saknas. Jag tror kanske att vi måste se var eldsjälarna finns, som kan arbeta med kreativitet på ett mer entusiastiskt sätt. Då tror jag att vi kan hitta systemen och flexibiliteten, som ett svar på det här. Det är möjligtvis en fråga som jag skulle vilja ställa till vår skolminister: Finns det ett större intresse för att skapa miljöer så att tekniken blir rolig och spännande att lära av och där man i ökad utsträckning får lära genom att göra?
Fru talman! Jag såg också att skolministern hade varit i min hemstad Umeå. Det gläder mig mycket att vi får ett sådant prominent besök. Jag känner också till det projekt som det hänvisas till. Dessutom hälsar jag gärna skolministern välkommen till den friskola som jag engagerade mig i i Umeå. Det är den enda friskola i landet som samarbetar just med KVA när det gäller NTA-projektet. Det är mycket spännande. Jag kan berätta att personalen är mer än intresserad av att arbeta med den här frågan. Det är mycket spännande. Inte minst ser barnen fram emot det här på ett alldeles utomordentligt sätt. Men det som vi nyss pratade om handlade om utbildning. Det är naturligtvis värdefullt att vi har ett system för fortbildning bl.a. i takt med att omvärlden förändras. Men jag talade också om utbildning, och även nyutbildade lärare måste vara beredda att ta sig an den svåra uppgiften att på ett didaktiskt korrekt sätt undervisa i ämnena så att det blir intressant och spännande för eleverna att lyssna och att på olika sätt delta i arbetet. Även i tidiga år, från förskolan och framåt, måste man ha ett förhållningssätt till naturvetenskap som upplevs som spännande. Jag återkommer till min fråga hur skolministern ser på tanken att tillåta att näringslivet och intresserade eldsjälar skapar - låt oss kalla det så - en lärarhögskola, en fristående lärarutbildning med sikte på att ta sig an den svåra uppgiften att utbilda nya lärare med fokus på naturvetenskap och teknik.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

Också här tolkar jag in en positiv inställning från skolministern. När det gäller att arbeta med teknik får vi många gånger från skolans håll höra att det kräver tid. Kan jag också tolka in en positiv attityd till att man ute i skolorna ska ha en flexibel tidsanvändning? Jag vill annars få ett svar från skolministern på den frågan. Man kan t.ex. genom omdömen i bild, slöjd och praktiska moment visa att praktiskt arbete har ett värde. Har skolministern tankar på att i olika skrivningar tillåta någon typ av omdömen för att uppmärksamma och uppvärdera de praktiska momenten i skolan? Det är min sista fråga. Med detta vill jag tacka för svaret och för debatten.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag blev ytterst fundersam över svarets inriktning. Precis som skolministern uttryckte det beskrivs i Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande de positiva erfarenheter som erövrats genom att vuxenutbildning bedrivits av olika utbildningsanordnare. När det gäller våra friskolor på grundskole och gymnasienivå har det också visats att de har varit goda komplement till den kommunala skolan och visat på nya erfarenheter som är värdefulla för skolutvecklingen. Det har också skolministern uttalat här i kammaren. Inom all annan offentlig utbildningsverksamhet finns friskolor utom just på vuxenutbildningens område. För de vuxna som ska gå på komvux gäller rätten till grundläggande vuxenutbildning. För dem finns ingen friskola som ett alternativ. I dagsläget finns ingen annan än komvux, eller kommunal vuxenutbildning, som äger rätt att utfärda betyg för dem som går på grundläggande vuxenutbildning. Skolministern menar i sitt svar att fristående vuxenutbildningsenheter skulle riskera valfriheten för individen genom att de profilerar sig bl.a. innehållsligt. Jag menar att det är tvärtom. Så länge enbart komvux äger rätten att sätta betyg för kompetensgivande utbildning har man minimerat friheten för individen och dessutom beskurit mångfalden. Skolministern menar vidare i sitt svar att det finns plikt i ungdomsskolan, som skulle ge den en särställning. Det är, enligt min mening, inte sant. Det är förmätet av mig att påpeka det för en skolminister. Men det är knappast plikt att gå gymnasieskolan, inte mer än att gå på grundläggande vuxenutbildning. Båda skolformerna tillhör de frivilliga. Det är dock en rättighet, både för ungdomar som vill gå på gymnasiet och för vuxna som vill ha grundläggande vuxenutbildning. Jag kan inte förstå skolministerns argument mot en fristående vuxenutbildningsenhet motsvarande fristående skolor inom grundskola och gymnasium, med tillstånd från Skolverket osv. Herr talman! Vad ser ministern för skillnad mellan fristående skolor och privata utbildningsanordnare?

Herr talman! Det är bekymmersamt om skolministern och jag inte har samma verklighetsbild. Har det ändrats nu den senaste tiden? Nog finns det en rätt för alla vuxna att få grundläggande vuxenutbildning, åtminstone enligt den förordningstext jag har läst. I så fall finns det ingen skillnad i sak mellan gymnasieutbildning och grundläggande vuxenutbildning, vare sig det gäller kommunernas skyldighet eller studerandes rättigheter. Därmed finns det argumentet inte kvar. Herr talman! Jag är fullt medveten om den flora av utbildningsanordnare som finns för vuxenutbildningen. Vad finns i dag för problem med de utbildningsanordnarna gentemot de studerande? Jo, det är att den som anordnar utbildning, t.o.m. kompetensgivande utbildning, inte äger rätten att sätta betyg. Det är betygen som sedan räknas om när man ska söka till högskolor och universitet. Själva poängen med att jag ställer interpellationen, och som jag har tänkt till om, är att komvux rektor i varje läge ska gå in och ge utlåtande om hur eleverna har klarat sig. Detta är som jag ser det en pedagogisk snurra. Självklart ska den som anordnar utbildningen sätta omdömet eller betyget på den utbildning som är genomgången, om den får förtroende att anordna kompetensgivande utbildning och den studerande får möjligheten att gå den. Det ska inte behöva kopplas till en kommunal utförare. Om det skulle bli en fristående utbildningsform på samma sätt som det finns friskolor på grundskoleoch gymnasieskolenivå vore det den största möjligheten för den vuxne när det gäller valfrihet och mångfald. I dag kan utbildningsanordnarna enbart serva själva på de områden där eleverna inte behöver utlåtande efter utbildningen. Herr talman! Jag vill fråga skolministern om det inte vore en kvalitetssäkring för de enskilda individerna att få en fristående skola som är granskad och där Skolverket har tillsyn.

Herr talman! Jag tycker att det är bekymmersfullt att skolministern inte anser att betygssättningen är en viktig del av en utbildning. I dag kan inte en privat utbildningsanordnare eller en annan utbildningsanordnare än komvux sätta betyg. Folkhögskolorna får i dag ge omdömen men inte sätta betyg utan att vara beroende av någon komvuxrektor som de har avtal med. Därmed har man totalt monopoliserat betygssättningen av vuxna kunskapssökande och deras kunskapsnivå. Jag förstår inte skillnaden. Hur skulle det se ut om vi hade friskolor på grundskole eller gymnasienivå där friskolorna inte fick sätta betygen? Betygssättningen är en viktig del av den pedagogiska processen, från planering, genomförande av utbildning och undervisning till betygssättning av kunskaperna. Herr talman! Jag skulle önska att skolministern tänkte ett varv till på detta. Det är inte så att det inte har kommit reaktioner. Det finns många privata utbildningsanordnare som har varit bekymrade över att de måste koppla ihop sig med komvux för att kunna ge deras studerande kompetensen verifierad på papper. Jag önskar att skolministern tänker ett varv till på detta för den studerandes säkerhet och för att inte särbehandla för att eleverna är vuxna. Det ska gälla samma villkor för barn och ungdomar som för vuxna för att de ska få sina rättigheter.